Herr talman! Bland de många ämnen som man skulle kunna behandla i en sådan här debatt har jag valt ut tre stycken. Det första är behovet av en skattereform, det andra den ekonomiska politiken sedd på litet längre sikt och det tredje den världshandelskonferens som börjar i New Delhi om ett par veckor. Finansminister Sträng har sagt att årets budget är en skattevänlig budget. När han säger detta glömmer han emellertid en viktig sak, nämligen den automatiska skatteskärpning som inflationen åstadkommer. De som drabbas av den progressiva skatten får i år många gånger betala en högre skatt på oförändrad realinkomst genom att den kompensation som kan utgå för inflationen och som inte höjer reallönen dock flyttar upp skattebetalaren i ett högre progressivt skikt. En del människor har för sig att den progressiva skatten bara drabbar några få rika och att den därför inte har så stor betydelse. När skatteberedningen lade fram sitt förslag år 1964 sade finansminister Sträng att bara hälften av de gifta inkomsttagarna drabbades av progressiv skatt, varför det inte var så farligt med den saken. Tre år senare är det ungefär 70 procent av alla gifta inkomsttagare som kommer in i det proressiva skiktet och som får känning av ökade marginalskatter på grund av den progressiva skatteskalan. Den automatiska skärpningen ger statskassan flera hundra miljoner kronor extra, och de som får betala detta är i huvudsak mellangrupperna, dvs. ensamstående som har en inkomst på cirka 11 000 och därutöver och gifta som har en sammanlagd inkomst av 21000 kronor eller däromkring. Nu anser jag att vi skall ha en progressiv beskattning i ett samhälle med inkomstskillnader av den omfattning som faktiskt finns. Högre inkomsttagare har en större skatteförmåga, och det är därför rimligt att de får betala en större andel av sin inkomst i skatt än de lägre inkomsttagarna. Men denna avvägning av skattebördan mellan de högre och de lägre inkomsttagarna bör ske genom ett medvetet beslut i riksdagen och får inte vara följden av en fortgående inflation. Det förhållandet att man inte i riksdagen justerar skatteskalorna på grund av inflationen är också en åtgärd, som innebär att man inte eliminerar en automatisk skatteskärpning, såsom mycket riktigt anmärkts från socialdemokratiskt håll. Vad jag nu sagt är en av anledningarna till att vi behöver en ordentlig skattereform här i landet. Finansministern har i år lagt fram ett förslag om mervärdeskatt, vilket är ett steg i rätt riktning. År efter år har från vårt håll framhållits att det är orimligt att ha kvar ett skattesystem, som missgynnar de svenska varorna i jämförelse med de utländska. Vi har påpekat att den nuvarande omsättningsskatten är för krånglig att tillämpa och att det är så svårt att kontrollera att skattepengarna verkligen kommer in till staten, att omsättningsskatten måste avskaffas och ersättas med en modern mervärdeskatt. Trägen vinner, säger det gamla ordspråket, och det är sannerligen tillämpligt på oppositionens arbete på detta område. Men vad vi måste beklaga är att finansministern åter har försummat att åstadkomma ett modernt och rationellt skattesystem. Punktskatter som guldsmedsskatten, vilken är ganska orimlig, är kvar, och den blir inte bättre för att statliga företag annonserar om skattefria guldvaror i konkurrens med den vanliga handeln. Ortsavdragen och barnbidragen är för låga, och marginalskatterna bör justeras. Allt detta talar för en förskjutning från direkt till indirekt beskattning i enlighet med vad som föreslogs av skatteberedningen för tre och ett halvt år sedan. Nu kanske någon frågar: Är skatteberedningens förslag så särskilt lämpligt som underlag för en skattereform?

Jag är den ende i denna kammare som var med i skatteberedningen, och jag vet hur det gick till där. Jag vill säga att Ortmark tydligen har fått en mycket ensidig och missvisande information av en eller flera personer, som velat framställa förslaget i så ogynnsam dager som möjligt. För att ge intrycket att de högre inkomsttagarna skulle gynnas har Ortmark inte nämnt ett enda ord i sin bok om att det skattefria beloppet, som ligger i botten på alla inkomster, skulle höjas. Det står inte ett ord i Ortmarks bok om att barnbidragen, som man i skatteberedningen ansåg vara en viktig del av skattesystemet, skulle höjas med ungefär 80 procent. Ortmark talar heller inte om att LO-ekonomen Rudolf Meidner ansåg att den sänkning av marginalskatten, som de politiska representanterna inklusive bevillningsutskottets ordförande John Ericsson i Kinna hade kommit överens om, var för liten och att han tillsammans med de övriga representanterna för löntagarorganisationerna ville gå ett steg längre för att sänka marginalskatten. När Åke Ortmark framställer finans ministern som ett nästan värnlöst offer för skattejuristernas påtryckningar glömmer han att påpeka att det var finansministern själv som hårt och ihärdigt pressade skatteberedningen att forcera sitt arbete på ett i svensk utredningshistoria ganska anmärkningsvärt sätt. Skälet till att skatteberedningens förslag inte genomfördes var inte att finansministern blivit lurad av vissa jurister, utan skälen var helt andra. Kvar står dock det faktum att finansministern för tre år sedan missade chansen att åstadkomma ett modernt skattesystem. De ändringar som han sedan undan för undan har genomfört har försvårat en genomgripande reform. Det senaste förslaget om en löneskatt på 1 procent bidrar härtill. I skatteberedningens förslag ingick en arbetsgivaravgift som skulle användas för att finansiera folkpension och sjukförsäkring, ock samtidigt skulle de anställdas avgifter i stor utsträckning lyftas bort från deras skattsedlar. Den nya avgiften har inget som helst direkt samband med finansieringen av socialförsäkringen utan går in i statskassan. Från folkpartiets sida har vi gjort klart att en genomgripande skattereform bör genomföras i ett sammanhang såsom resultatet av en skälig avvägning mellan olika inkomstgrupper. Genom höjning av de skattefria bottenbeloppen och på annat sätt bör hänsyn tagas till låginkomsttagarna. En sådan skattereform över hela fältet är tekniskt mycket komplicerad och kan inte utarbetas av ett oppositionsparti med dess oerhört begränsade utredningsresurser. Om inte årets regering vill påbörja arbetet på en sådan reform får väl nästa års regering göra det. Herr talman! Innan jag går in på frågan om UNCTAD vill jag säga några ord om den ekonomiska politiken sedd i ett större sammanhang. Vi har i årtionden från liberalt håll krävt en dynamisk ekonomisk politik. Vi har ställt krav på den statliga ekonomiska politiken och på de enskilda företagen. Vi har sagt, att man inte får fastna i ett statiskt betraktelsesätt. Den senaste tidens händelser har gett vårt lands ekonomi handgripliga bevis på riktigheten i dessa påståenden. Vårt land har hittills på många sätt varit skyddat. Vi har sluppit undan krigen, vi har haft stora naturtillgångar, vi har haft pionjärer på det tekniska området, och genom den fria avskrivningsrätten, som Wigforss på sin tid införde, skapades förutsättningar för konsolidering av företagen och för en snabb expansion. Men nu är nådatiden slut. Våra råvaror förlorar relativt i betydelse, det försprång som vi fick på grund av att vi slapp krigen är i stor utsträckning uppätet, och regeringen har fört en ekonomisk politik som gett oss en lägre tillväxttakt än man med en liberal politik hade kunnat åstadkomma. Vi har fått en försämrad konkurrenskraft just i det läge då vi skulle behöva stå starka. Man kan nog också säga, att en del gamla stabila företag ibland slagit sig till ro med konventionella tillverkningar eller i varje fall inte ägnat sig åt forskningsoch utvecklingsarbete i tillräcklig utsträckning. Eller också har de på grund av snäva skattebestämmelser hindrats från att ge utvecklingsarbetet en chans. Dessa företag riskerar nu att bli akterseglade av utvecklingen och förlora sin lönsamhet. I detta läge finns det bara en lösning nämligen att skapa bättre förutsättningar för produktionen. Socialistiska patentmediciner gör bara ont värre. För ett par veckor sedan föreslog en kommunistisk TV-debattör, att samhället skulle överta alla företag som är på vippen att gå över styr. Precis som om staten visat sig vara en effektivare företagare än det enskilda näringslivet! Från socialdemokratiskt håll — det gäller ännu så länge bara vissa socialistiska teoretiker, som dock har stöd bl.a. i den ledande partitidskriften Tiden — har man inte nöjt sig med att acceptera en lägre självfinansieringsgrad. Man har föreslagit att staten skulle dra in vinsterna från företagen, så att det inte blir några vinster att plöja ned för konsolidering. Dessa pengar skulle sedan användas för att subventionera de företag, som enligt statens mening skulle behöva pengarna. På detta sätt skulle hela vår produktion dirigeras av teoretiker, som gjorde sina ekonomiska experiment med folkets sysselsättning som insats. Det måste emellertid erkännas, att det inte bara är sådana här vilda idéer som vi möter på socialdemokratiskt håll. Den nya näringspolitik som aviserats innehåller mycket av intresse. Den visar att man är beredd att satsa på forskning och utveckling. Flera av initiativen utmärks av en konstruktiv fantasi. Jag tycker t.ex. att den arbetsgrupp i rymdfrågor, som tillsatts inom finansdepartementet, är en mycket god sak. Det kan vara motiverat för mig som motionär i denna fråga att framhålla detta och att uttala en förhoppning, att arbetet snart skall ge resultat. Det finns också beröringspunkter mellan det programuttalande om en effektiv produktion och trygg sysselsättning, som folkpartiets kongress antog tidigt i somras, och det program som senare antogs på den socialdemokratiska partikongressen i höstas. Men en väsentlig skillnad är att vårt uttalande är insatt i ett socialt och liberalt sammanhang, under det att man i det socialdemokratiska partiet har en högljudd och ivrigt kämpande socialistisk falang, som representeras av motionärer från de största arbetarkommunerna och som visserligen för tillfället hölls tillbaka av partistyrelsen, men som vid en valframgång på nytt kan stiga fram och begära inflytande. Programuttalandet från vår kongress bearbetas för närvarande i olika arbetsgrupper och kommer att framläggas se nare i vår. Det blir ett program för hårdare satsning på forskning och utveckling och på en snabb omsättning av forskningsresultaten i produktionen. Det blir ett program för stimulans av produktion och nyinvesteringar, det blir ett program där tryggheten i arbetet är en primär målsättning och där den äldre arbetskraftens problem särskilt uppmärksammas. Det blir ett program som vill ha sysselsättningsförsäkring för alla, det blir ett program för demokratisering av utbildningen, och det blir också ett program som går till kamp mot prisstegringarna. Herr talman! De saker jag nu berört har varit av kontroversiell karaktär. När jag skall säga några ord om förhållandena i utvecklingsländerna, kan jag konstatera, att det även på detta område finns kontroversiella frågor. Jag har emellertid inte tänkt att ta upp några sådana frågor vid detta tillfälle. När det gäller vårt ansvar för utvecklingsländerna ämnar jag inskränka mig till att tala om UNCTAD-konferensen, som börjar den 1 februari i New Delhi. Jag ser till min glädje att handelsministern är närvarande i kammaren, och jag hoppas att vi gemensamt kan konstatera, att det är av intresse för alla partier i riksdagen att medverka till att denna konferens ger ett så gott resultat som möjligt. Vi får ju tillfälle att särskilt debattera u-hjälpsfrågorna här i riksdagen, men vad som gör det angeläget att redan nu få till stånd en debatt är att UNCTAD-konferensen — den konferens som FN:s organisation för handel och utveckling skall hålla — börjar redan den 1 februari i New Delhi. Den första UNCTAD-konferensen gav tyvärr inte så stort resultat, och jag vet att många är pessimistiska också beträffande den konferens som skall hållas i New Delhi. Intresset för u-länderna tycks ha stagnerat i stora delar av industriländerna, och nu har även sämre konjunkturer och bekymmer för betalningsbalansen börjat verka i negativ riktning i flera länder. Men dessa svårigheter får inte komma oss att resignera. Förhållandet mellan rika och fattiga länder tillhör vår generations ödesfrågor. Om vi försummar att lösa dessa frågor, om vi tror att de fattiga länderna kommer att nöja sig med smulorna från de rika ländernas bord, tar vi gruvligt miste. Vi eller våra barn kommer då att få uppleva att de fattiga länderna tar sig den rätt som vi själva av bekvämlighet eller på grund av sovande socialt samvete vägrat dem. Ibland har vi kanske tyckt att utvecklingsländerna varit alltför orealistiska och fordrande i sina krav. Själv måste jag säga att de dokument som de 77 u-länderna utarbetat som en förberedelse för den andra världshandelskonferensen, den s.k. Alger-stadgan, visar att de tar mycket allvarligt på sin uppgift och att de väl känner till de svårigheter som finns. De understryker kraftigt att det primära ansvaret för utvecklingen ligger hos dem själva, och de är beslutna att bidra till varandras utveckling. I inledningen till Alger-stadgan ges några uppgifter som inte är särskilt uppmuntrande. Nationalinkomsten per invånare ökar i industriländerna med i genomsnitt 300 kronor per år, i u-länderna med 10 kronor om året. Utvecklingsländerras andel av världsexporten har minskat kraftigt. Genom försämring av u-ländernas exportpriser i jämförelse med de priser dessa länder får betala för importen förlorar de 12 miljarder om året. Räntorna och amorteringarna på deras skulder motsvarar alla de gåvor de får från de rika länderna och ungefär hälften av det sammanlagda kapitalflödet till u-länderna. Detta är bara några exempel på en utveckling som tydligt säger oss att u-hjälpsfrågan inte kan lösas genom obetydliga ökningar av de belopp v satsar. Det räcker inte med välgören het, hur nödvändig den än kan vara i detta läge. Vad som krävs på längre sikt är en internationell arbetsfördelning och en organisering av världshandeln som tar bort den subvention som u-länderna givit oss i form av råvaror till orimligt låga priser, liksom även en organisation som kan lägga grunden till ett verkligt samarbete mellan u-länder och industriländer. Det är ingen som behöver tala om för mig att detta är en svår uppgift. Den ter sig nära nog övermänsklig. Men ju svårare den är, desto mer angeläget måste det vara att vi inte tvekar att försöka lösa den. Självklart finns det bland de omkring 140 olika förslagen i Alger-stadgan några som man från svensk sida inte kan ansluta sig till, men enligt min mening är Alger-stadgan i huvudsak så utformad att den bör stödjas av de svenska representanterna. Jag vill här ta upp några förslag som jag anser vara de mest viktiga. Det förhållandet att u-länderna förlorar stora belopp på sjunkande råvarupriser har motiverat olika förslag. Dels krävs ekonomiskt och tekniskt bistånd från industriländerna för att åstadkomma en diversifiering, rationalisering och bättre marknadsföring av råvaror och tropiska produkter, dels behöver man få till stånd råvaruavtal för de produkter som lämpar sig för det. Dessutom bör industriländerna slopa sina tullar och avgifter på sådana varor. Men man kan ju inte lösa u-landsproblemen bara på råvarusidan. Därför blir det nödvändigt att skapa möjligheter för att exportera bearbetade varor och industriprodukter till de rika länderna. Detta kan ske genom tullpreferenser, genom hjälp att organisera exporten etc. Men det är klart att här stöter vi på stora svårigheter just i dagens ekonomiska läge. Vi kan inte blunda för dem. Särskilt vid sämre konjunkturer i industriländerna och försvagad betalningsbalans, kommer krav att framställas i land efter land — såsom sker ock så i vårt land — på kvantitativa restriktioner och andra hinder för en import från utvecklingsländerna. Det är därför som Sverige — och vad jag säger här är uppfattningar som nog delas av handelsministern; det innebär alltså ingen polemik — måste göra en energisk insats för att få till stånd en internationell lösning som ger ett skäligt utrymme för u-ländernas export. Lösningen måste bli internationell. Om exporten från utvecklingsländerna fördelas på alla industriländer, blir den inte av sådan omfattning att den allvarligt kan störa den inhemska produktionen i dessa länder. Om däremot alla andra länder praktiskt taget stänger sina gränser för import av u-landsvaror, så kan nte ett enstaka land ligga fullständigt Appet för hela denna import, med resultat att det blir allvarliga störningar och sysselsättningssvårigheter i detta land. Det är därför som man måste verka för internationella överenskommelser. Man kan tycka att Algerstadgans förslag om att här skall göras överenskommelser mellan u-länder och i-länder på vara efter vara, att ett industriland skall avdela en viss mängd av sin konsumtion för import ifrån u-landet innebär något mycket krångligt och besvärligt som inte går att genomföra. Men alternativet till detta är att klyftan mellan de rika och fattiga länderna ständigt vidgas och att vi skapar förhållanden inom vår värld som blir outhärdliga. En annan viktig fråga är att få skäliga villkor för lånen till u-länderna, så att inte den börda som den ökade skuldsättningen utgör allvarligt hotar dessa länders utvecklingsprogram, Världsbanksgruppen bör tillföras ytterligare kapital. Det är också nödvändigt att ekonomiskt stödja samarbetet med uländerna på regional basis, att alltså u-länderna själva sammansluter sig. Upplösningen av kolonialväldena har ju betytt att inte minst Afrika splittrats upp på en massa små marknader. Det är därför viktigt att ett samarbete mellan u-länderna kommer till stånd. Vi i Norden som har så goda erfarenheter av regionalt samarbete bör, som vi har börjat göra, ekonomiskt stödja försöken att få till stånd samarbete och större marknader också för u-ländernas del. Till sist vill jag, herr talman, bland UNCTAD-frågorna ta upp en som jag har intresserat mig för flera år, nämligen frågan om den s.k. supplementära finansieringen. Jag har tidigare från denna talarstol sagt att jag är mycket glad över att Sverige tillsammans med England aktualiserade denna fråga på den första världshandelskonferensen 1964. Den supplementära finansieringen går i korthet ut på att en internationell organisation griper in med finansiell hjälp, när ett oväntat bortfall av exportinkomster drabbar ett u-land och detta bortfall inte är en rent tillfällig företeelse, då man har andra system att använda. Utvecklingslandet skall ha garanti för att det kan fullfölja sitt utvecklingsprogram, även om t.ex. ett starkt prisfall inträffar på dess produkter. Här är det alltså fråga om ett organisatoriskt samarbete mellan rika och fattiga länder av en sådan karaktär som är nödvändig, om man skall komma bort från välgörenhetsaspekten på uhjälpen. Liknande projekt har diskuterats i ganska många år. Resultatet av den framstöt som Sverige och England sålunda gjorde blev en expertstudie som redan följande år publicerades av Världsbanken som hade fått uppdraget att utreda frågan. Utredningen var klart positiv till tanken, och den har sedan bearbetats av en expertkommitté inom UNCTAD och har diskuterats också i andra internationella sammanhang. U-länderna ställde sig till en början litet tveksamma inför hela projektet, men de har nu anslutit sig till tanken. Emellertid råder bland industriländerna som skall finansiera denna hjälp på vissa håll tvekan och på andra håll en ren ovilja. Jag har inte kunnat kontrollera uppgiften men det har sagts att det bland industriländerna i världen för närvarande bara tycks vara Sverige som helhjärtat stöder den här tanken. Jag hoppas att det är en alltför pessimistisk upplysning och att det skall vara möjligt att vid UNCTAD-konferensen föra frågan ett stort steg närmare sin lösning. Det är emellertid klart att beträffande denna liksom många andra frågor kommer den svenska delegationen i New Delhi att ställas inför svåra avgöranden. Vi har ett läge med ett minskat intresse bland industriländerna för många av de frågor som kommer upp på UNCTAD-konferensen, inte minst gäller det frågan om supplementär finansiering. Det är givet att den svenska delegationen därvid kan gå två olika vägar. Den kan säga att motståndet nu är så stort mot dessa reformer att man måste försöka få till stånd en resolution, som innebär en kompromiss som alla kan enas om. Då vet man emellertid att denna kompromiss på grund av det motstånd som finns kommer att bli så urvattnad att resolutionen lär stanna på papperet och inte leda till något resultat. Den andra vägen vid ett sådant motstånd är att driva frågan hårt för att få en opinionsbildande effekt, även om man inte är säker på att kunna uppnå en majoritet vid just detta tillfälle. Det är klart att det inte är möjligt för dem som står utanför delegationen att ge några detaljerade råd härvidlag, ty det gäller att göra avvägningar vid behandlingen av varje särskild fråga. Personligen skulle jag mot bakgrunden av ett relativt sett bristande intresse i industriländerna — likgiltighet på vissa håll och negativ inställning på andra — vilja säga, att den svenska delegationen inte bör vara för försiktig. Den bör inte gå med på kompromisser, som i själva verket inte innebär annat än att man blir av med frågan för en tid ge nom vad vi här i riksdagen kallar en välvillig skrivning. Jag har, herr talman, velat ta upp dessa frågor då jag finner det angeläget att vi får diskutera dem innan den andra världshandelskonferensen börjar. Därför skulle jag vara mycket glad, om handelsministern ville kommentera denna världshandelskonferens från regeringens synpunkt.
Herr talman! Den främsta bevekelsegrunden för mitt inlägg är inte att efterkomma herr Gustafsons i Göteborg uppmaning att kommentera hans synpunkter — möjligen kan jag komplettera dem. Jag är, herr talman, rätt ledsen över att behöva ta till orda i en remissdebatt med ett rekordantal talare förhandsanmälda. Jag känner mig i alla fall tvungen att göra det.

Eftersom den börjar redan vid månadsskiftet lär tillfällena inte bli många utöver det som remissdebatten erbjuder. tar, som kanske redan antytts av herr Gustafson, ett stort antal frågor av väsentlig betydelse för utvecklingsländernas handel och ekonomiska utveckling i övrigt. Herr talman! Om jag råkar upprepa något av vad herr Gustafson sagt är det kanske inte så egendomligt eftersom våra uppfattningar Ööverensstämmer, men det kan gälla som ett ytterligare uttryck för regeringens syn på frågorna. Jag kan således inte helt utelämna dessa synpunkter. De rekommendationer som gjordes av den första världshandelskonferensen för drygt tre år sedan har hittills bara lett till begränsade resultat. Det fanus inget allmänt missnöje bland u-länderna med utgången av konferensen, trots att den utmynnade i färre praktiska konkreta rekommendationer om verkningsfulla åtgärder än man ursprungligen hade hoppats. Däremot har man naturligtvis blivit besviken över att de åtgärder som vidtagits såväl nationellt som internationellt inte motsvarar ens de mera begränsade förväntningar som då ställdes. Den kommande konferensen skall emellertid enligt min uppfattning inte ses enbart mot denna bakgrund. Den måste bedömas — det ger jag herr Gustafson i Göteborg rätt i — ur ett mera långsiktigt ekonomiskt perspektiv. När Förenta Nationerna proklamerade 1960 talet som utvecklingsårtiondet, ställde man en årlig ökning av bruttonationalprodukten om minst 5 procent som mål för u-länderna som grupp. Det målet har inte uppnåtts ännu. Under årtiondets första hälft beräknades tillväxten till 4,5 procent om året, jämfört med 5,1 procent för de västliga industriländerna. Och eftersom befolkningstillväxten i u-länderna under samma tid har varit betydligt större än i den industrialiserade världen har klyftan mellan rika och fattiga länder inte börjat fyllas igen utan tvärtom vidgats. Bruttonationalprodukten per capita ökade under åren 1960—1965 med 2 procent i u-länderna. I industriländerna ökade den med 3,6 procent. Samma tendens har gjort sig gällande under 1966 och även om det inte föreligger några siffror — med all sannolikhet också under 1967. Lägst har tillväxttakten varit i Afrika och Asien. Jag skulle vilja peka på ytterligare några siffror. Under det innevarande årtiondets första hälft steg världens export med i genomsnitt 8 procent om året. Den årliga ökningstakten i u-länderna uppgick till 6 procent. Drar man ifrån oljeexporten blir siffran 5 procent. För de västliga industriländerna var motsvarande tal 9 procent. Denna skillnad i ökningstakt har lett till att u-ländernas andel av världshandeln under de år jag här talar om sjunkit från 21,4 till 19,1 procent. Den översteg i början av 1950-talet en fjärdedel. Även om dessa siffror rymmer vissa osäkerhetsmoment är dock tendensen klar. Materialet återspeglar på ett slående och i hög grad alarmerande sätt den stora skillnaden i utvecklingstakten mellan industriländer och u-länder. Det belyser skillnaden i befolkningsutvecklingen men också skillnaden i den ekonomiska aktiviteten. Studerar man materialet närmare finner man att den sämre exportutvecklingen för u-länderna i hög grad sammanhänger med deras starka beroende av råvaruexporten. Dess andel i världshandeln har minskat under 1960-talets första hälft. Men ett positivt drag i uländernas handelsutveckling kan möjligen utläsas i det statistiska materialet: färdigvarornas andel av deras totalexport har ökat i jämn takt under ifrågavarande period. Det är en av de få ljusa sidorna i bilden. Men då är att märka att det är ett fåtal länder som svarar för större delen av u-landsexporten av dessa bearbetade produkter. Ett karakteristiskt drag för u-ländernas handelsmönster är vidare deras ringa handelsutbyte med varandra. Detta är i grova drag den situation vi står inför när den andra världshandelskonferensen öppnas. Arbetet på att lyfta u-landsekonomierna från ensidiga beroendeförhållanden och bana väg för snabbare ekonomiska och därmed också sociala och kulturella framsteg har hittills under detta utvecklingsårtionde inte lett till några påtagliga resultat. Det är mot den bakgrunden vi från regeringens sida lägger utomordentligt stor vikt vid den förestående konferensen, UNCTAD II. Jag kan försäkra herr Gustafson i anslutning till vad han framhöll i slutet av sitt anförande, att vi nog kommer att stå på oss i våra önskemål och våra rekommendationer. Hur framgångsrik konferensen kan bli, vet vi inte. Jag delar den nyss framförda uppfattningen att det finns skäl för att inte spänna förhoppningarna för högt. Bortsett från de meningsskiljaktigheter som föreligger på centrala punkter av dagordningen infaller denna konferens vid en tidpunkt — vilket herr Gustafson också erinrade om — då det ekonomiska läget i vissa stora industrinationer är hårt ansträngt. Därtill kommer betalningssvårigheter och därmed sammanhängande problem. Såväl i Förenta staterna som i Storbritannien har regeringarna tvingats till hårda besparingsåtgärder. I Förenta staterna har som bekant presidenten ansett sig tvungen att skära ned också u-hjälpsanslaget för det kommande året. Vissa tendenser mot ökad protektionism i detta bekymmersamma ekonomiska klimat bidrar inte heller till att göra förutsättningarna gynnsammare för lösningar av u-ländernas handelsproblem. Nu kan vi hoppas att de ekonomiska svårigheter som flera länder befinner sig i skall övervinnas. I varje fall bör de inte skymma sikten mot ett mera långsiktigt mål. Såsom jag framhållit bör man emellertid under nuvarande förhållanden vara försiktig i sina förväntningar. Det vore olyckligt, om dessa ställdes så högt att de inte kunde infrias. Men det finns åtminstone några positiva drag i utvecklingen sedan konferensen 1964. I industriländerna har i princip insikten om det trängande behovet av snabba åtgärder vuxit sig starkare. Allt flera industriländer har kommit till klarhet över att organisationen måste utnyttjas för de omedelbart nödvändiga förbättringarna i u-ländernas handelspolitiska och ekonomiska villkor. Bland u-länderna har samtidigt förståelsen för en koncentration av arbetet på ett antal bestämda och konkret utformade uppgifter i hög grad ökat. Därtill kommer att förberedelsearbetet har varit ofantligt mycket mera intensivt och omfattande än inför den första konferensen. ; Det kommer också i fortsättningen att vara de stora industriländernas viljeyttringar och beredvillighet att åstadkomma konkreta och verkningsfulla åtgärder som blir avgörande för om några resultat skall kunna nås. När en liten nation som vår exempelvis reducerar eller avskaffar skatter och tullar på tropiska produkter har detta knappast någon genomslagskraft i u-länderna; jag delar herr Gustafsons uppfattning också i detta avseende. Det är först samfällda aktioner, som omfattar de stora ekonomierna, vilka betyder något i ekonomiska realiteter för u-länderna. | Vi är emellertid — jag upprepar detta — från svenskt håll beredda att göra vad vi kan för att denna konferens skall bidra till så stora förbättringar som möjligt av u-ländernas handel och ekonomi i övrigt. Förslaget till dagordning upptar flera områden på vilka man bör anstränga sig att nå resultat. Inom råvarusektorn upptas sålunda frågor om buffertlager, prispolitiken liksom avvecklingen av handelshinder och problemet att göra u-ländernas ekonomi mera mångsidig och deras produktion mera diversifierad. Detta är ju frågor som spänner över alla varuområden. På färdigvaruområdet står för övrigt preferensfrågan och marknadsföringstekniken i förgrunden. På finansområdet kan nämnas skuldbördeproblemet, villkoren för långivning, som också innefattar frågan om bunden hjälp, samt frågan om supplementär finansiering, som det numera kallas. Bland övriga frågor kan nämnas regionalt och interregionalt samarbete mellan u-länderna själva. Råvarorna kommer liksom hittills under en ganska lång tid framöver att utgöra ryggraden i u-ländernas exportintäkter. De problem som anmäler sig beträffände råvarorna hänför sig framför allt till de starka prisfluktuationerna och till konkurrensen med syntetiska produkter och andra substitut. Det är främst detta som är orsaken till problemen och mindre det handelspolitiska samarbete som etablerats i regionala sammanslutningar på andra håll i världen. Någon allmängiltig lösning finns inte på dessa problem. Man måste söka sig fram vara för vara. Från svensk sida har vi ställt oss klart positiva till prisstabiliserande råvaruavtal och tagit aktiv del i de förhandlingar om sådana avtal som förekommit. Det har emellertid visat sig mycket svårt att nå snabba resultat. Några nya avtal har inte kommit till sedan den första världshandelskonferensen. Trots upprepade försök har det ännu inte varit möjligt att få till stånd ett avtal för kakao. Även i samband med omförhandlingarna av kaffeavtalet, vilket löper ut med utgången av september månad i år, har svårigheterna visat sig vara stora. Förhandlingarna om ett avtal för socker har heller ännu inte krönts med framgång. Syftet med internationella råvaruavtal är bl.a. att uppnå en stabilisering av priserna. Vi anser oss på svensk sida böra syfta till ett pris som på lång sikt skapar jämvikt på marknaden mellan tillgång och efterfrågan. En politik som inriktar sig på högre priser än jämviktspriset skulle vara olycklig bl.a. med hänsyn till kravet på en rationell användning av produktionsresurserna och eventuell konkurrens med andra produkter. På kort sikt och i undantagsfall kan ett högre pris möjligen accepteras, men ju högre kraven ställs, desto större mått av regleringar erfordras, och ju mer omfattande regleringar som krävs, desto svårare blir det att nå fram till överenskommelser som stöds av majoriteten av intresserade stater. I prisstabiliserande råvaruavtal kan en rad olika tekniska metoder komma till användning. U-länderna har uttryckt starkt intresse för s.k. buffertlager, d.v.s. ett till avtalet knutet lagerarrangemang som, beroende på marknadssituationen, anlitas för köp eller försäljning till stöd för stabilisering av priserna. Erfarenheterna av buffertlagerarrangemang är ännu små. Denna avtalsmekanism kan för vissa varor visa sig vara ett lämpligt instrument tillsammans med andra medel, exempelvis exportkvotering, för att medverka till jämvikt på en råvarumarknad. Om sådana avtal kan komma till stånd bör det enligt vår mening också vara möjligt att tillmötesgå u-ländernas önskan om industriländernas medverkan i finansieringen av buffertlagren. Problemen för många råvaror är av mer långsiktig, strukturell karaktär och kan inte lösas genom denna typ av prisstabiliserande avtal. Detta gäller exempelvis varor som har att möta konkurrens med syntetvaror och andra substitut — jag kan som exempel nämna naturgummi kontra syntetiskt gummi. I sådana fall krävs bl.a. tekniskt och finansiellt bistånd för att rationalisera produktionen och förbättra kvaliteten och marknadsföringen av naturprodukter samt möjliggöra — på sikt — en diversifiering av u-ländernas produktion. U-ländernas förslag beträffande råvaruområdet — sådant det bl.a. framlagts i Alger-stadgan — omfattar också en avveckling av handelshinder i industriländerna. Från svensk sida har vi, senast vid ministermötet i GATT i höstas, på nytt understrukit betydelsen av att tullfri import för tropiska produkter ges hög prioritet. Vi har samtidigt betonat att sådana åtgärder kan få full effekt endast om de sätts in samfällt av alla industriländer. Vi kommer att fortsätta att arbeta såväl i UNGTAD som i andra internationella organ på att så sker. U-länderna har, inte bara på råvaruområdet, utan också när det gäller färdigvaror och halvfabrikat, gett uttryck åt besvikelse över Kennedyrondens resultat — detta med viss rätt. De anser att fortsatta ansträngningar måste göras för att avveckla handelshindren för produkter av särskilt intresse för dem; Vi stöder deras begäran. Några mer omfattande tullsänkningar på basis av mest gynnad nation kan vi knappast vänta de närmaste åren. Det är knappast politiskt realistiskt: Detta ger frågan om tullpreferenser för u-länderna ökad aktualitet. Jag har i ett interpellationssvar i december förra året redan utförligt redogjort för den svenska regeringens inställning till preferensfrågan. Jag skall därför endast i korthet återge några huvudpunkter. Vi söker från svensk sida aktivt verka för ett preferenssystem som så mycket som möjligt gagnar u-ländernas intressen. Preferenserna bör omfatta samtliga industriländer av någon betydelse i världshandeln. Preferenserna bör gå så långt som möjligt och ges efter enhetliga regler. Ett så brett varuurval som möjligt bör eftersträvas. I den mån industriländerna tillåts göra undantag från preferenssystemet bör dessa vara någorlunda likformiga och komma i fråga endast i sådana fall där allvarliga marknadsstörningar kan befaras. Det nya preferenssystemet bör ersätta de preferenser som finns. Så långt som möjligt bör preferensernha få formen av tullfrihet, låt mig få detta sagt. Preferenssystemet får emellertid inte hindra framtida allmänna tullsänkningar. Med hänsyn härtill bör man utgå från att systemet blir av temporär natur. Allteftersom strävandena att frigöra handeln på världsvid basis går vidare förlorar preferenserna med nödvändighet i värde. | Preferensfrågan har nu hunnit utre das och diskuteras så mycket att det vid konferensen ej bör vara omöjligt att nå enighet på flertalet väsentliga punkter. Med hänsyn till de meddelanden från andra länder som jag nyligen sett tror jag emellertid : att det alltjämt i första hand blir fråga om ett principbeslut. även med ett sådant skulle vi få en grund för arbetet med den slutliga utformningen av ett preferenssystem. : coh Mera öppna marknader i den industrialiserade delen av världen innebär inte någon automatisk exportökning för u-länderna. Det är också nödvändigt för dem att vara informerade om avsättningsmöjligheter, om . marknadernas krav på kvalitet, om produktutformning, standard o. s. v. Vi har redan i olika internationella organisationer — inte minst i GATT — ofta framhållit marknadsföringens betydelse. Vi har också tagit vissa steg på den vägen. Vi har även kunnat märka ett växande intresse hos u-länderna för denna fråga.

De finansiella frågorna kommer självfallet att inta en framskjuten plats i diskussionerna i New Delhi. Det är naturligt i ett läge då kapitalflödet till u-länderna har stagnerat och deras ökade skuldbörda hotar att minska nettoutflödet till dem från industriländerna.

| I ett gemensamt uttalande inför konferensen från u-länderna och industriländerna i UNCTAD:s finanskommitté konstateras, att finansiering utifrån naturligtvis kan bidra till u-ländernas utveckling genom att tillföra dem medel som också gör det möjligt för dem att mobilisera de inhemska resurserna och utnyttja dessa mera effektivt. Vidare uttalas bekymmer för att detta tillflöde utifrån inte visat samma ökningstakt som industriländernas nationalinkomster. Industriländernas strävan bör vara att öka sitt utvecklingsbistånd så att enprocentmålet snarast uppnås. Man pekar i uttalandet på den negativa utveckling som ägt rum beträffande lånevillkoren under de senaste åren, bl.a. genom minskad andel gåvor, kortare amorteringstider och stigande räntor, och understryker vikten av att fortsatta strävanden görs att uppmjuka villkoren. Man är överens om att ytterligare analysera effekten av bunden bjälp. Den begränsar ju u-ländernas möjlighet att dra nytta av de fördelar i fråga om priser och kvaliteter som följer av ett fritt val av leverantörer. Man konstaterar också att det privata kapitalflödet kan spela en viktig roll genom att öka de tillgängliga resurserna för u-länderna. En ledande princip för oss har varit att lägga så mycket som möjligt av stödet i dessa former multilateralt, och det vill vi alltjämt göra. Har man att välja mellan bilateralt och multilateralt bistånd, anser vi och u-länderna själva att det ligger i deras intresse att den multilaterala formen i allmänhet ges företräde. Den svenska regeringen kommer senare i vår att framlägga en plan för att uppnå enprocentmålet budgetåret 1974/75. Redan de budgetmässiga ökningar vi genomfört av vårt biståndsflöde under senare år har lett till en relativ förbättring av vår position som biståndsgivare. Den stagnation som biståndsflödet globalt visar har vi sålunda inte på något sätt bidragit till. Vi verkar aktivt för en stark ökning av tillskotten till IDA, vars kreditvillkor, bortsett från rena gåvor, är de förmånligaste som tillämpas för utvecklingsfinansiering. De har en löptid av 50 år och ges mot endast en administrationsavgift om tre fjärdedels procent. Vi anser och kommer att hävda att när multilateral hjälp ges av något internationellt organ skall man inte diskriminera gentemot offentliga projekt. Vi har till Banken och Fonden knuten en institution — IFC, International Finance Corporation — som enligt sina stadgar har uttrycklig skyldighet att bara satsa på enskilda företags projekt. Om staten någon gång går in, så kan IFC satsa endast under förutsättning att statens aktiebidrag inom kort tid placeras på den öppna marknaden. Detta kommer regeringen att gå emot, och jag hoppas att vi även på en sådan punkt skall kunna påräkna den borgerliga oppositionens stöd. U-ländernas klara önskemål om obunden hjälp ligger sålunda helt i linje med våra strävanden i olika internationella sammanhang att åstadkomma en mindre grad av bindning av det finansiella biståndet. När det gäller de privata investeringarna anser u-länderna, att stödet för sådana bör göras beroende av den prioritet som de själva anger inom ramen för sina nationella utvecklingsplaner och program. De erinrar om att sådana kan stimuleras genom exempelvis investeringsgarantier. Vi har från svensk sida länge stött tanken på ett multilateralt system för sådana garantier och vi kommer att fortsätta att verka för det. I avvaktan på att ett sådant multilateralt system kan komma till stånd avser regeringen som bekant att senare under vårriksdagen lägga fram förslag till ett nationellt investeringsgarantisystem. Som herr Gustafson i Göteborg också erinrade om tog Sverige och Storbritannien vid första världshandelskonfe rensen ett gemensamt initiativ som syftade till att skapa ett system för s.k. supplementär finansiering. Det syftar till att ge u-länderna kompensation för oförutsedda exportintäktsbortfall som förrycker genomförandet av deras utvecklingsprogram. I enlighet med en rekommendation vid första konferensen har Världsbanken, såsom också nämndes, utarbetat ett förslag till ett supplementärt finansiellt system. Inom UNCTAD har en expertgrupp med deltagare från fjorton länder i detalj gått igenom detta förslag. Gruppens majoritet, däribland alla deltagande u-länder samt Sverige och Storbritannien, har ansett att, även om ytterligare överväganden erfordras, det avsedda syftet kan tillgodoses genom ett system i huvudsak baserat på grundlinjerna i Världsbankens förslag. Vi anser att det är av stor betydelse om den kommande konferensen kan nå enighet i denna fråga, som förberetts mer i detalj än kanske de flesta andra på dagordningen. Dess värre råder det stor tveksamhet från vissa större industriländers sida, varför jag inte är alldeles säker på att vi når ett positivt resultat.

Detta gör att utsikterna måste bedömas såsom osäkra. U-länderna har inför konferensen uttalat att de är beredda att öka sina ansträngningar för att få till stånd ett ökat samarbete sinsemellan. Vi har från svensk sida varit starka förespråkare för ett sådant samarbete på regional basis. Vi har ju själva positiva erfarenheter av vad ett sådant samarbete kan leda till i form av ökad ekonomisk tillväxt. Initiativen för praktiskt samarbete härvidlag måste naturligtvis komma från u-länderna själva. Vi är emellertid medvetna om att integrationssträvandena kommer att kräva internationellt stöd, och det är vi beredda att ge. Vi har redan genom bidrag till regionala utvecklingsbanker lämnat stöd i viss utsträckning och vi kommer att stödja realistiska initiativ för att främja ökad integration. Man kan kanske förvåna sig över att dessa embryon till marknadsbildning i frihandelsområdets form som representeras av LAFTA i Sydamerika och SAFTA i Sydostasien inte burit mera frukt. Men detta sammanhänger naturligtvis med att dessa länders ekonomi ännu är så outvecklad och att länderna i så stor utsträckning snarare konkurrerar med varandra än kompletterar varandra. Sverige har som medlem av UNCTAD:s handelsoch utvecklingsstyrelse tagit aktiv del i de direkta förberedelserna. Vi har också medverkat till förberedelserna inom OECD och naturligtvis särskilt inom den nordiska kretsen. Under det hittillsvarande arbetet i UNCTAD har den nordiska samordningen varit i hög grad värdefull, och vi räknar med att även under de kommande konferenserna nära samverka med våra grannländer. Den svenska ståndpunkten sammanfaller som framgått av min redogörelse i hög grad, ja ganska fullständigt, med utvecklingsländernas syn. Det bekräftades för övrigt vid det besök som delegationen från Alger-konferensen avlade i vårt land i höstas. Jag vill sammanfattningsvis upprepa: Från svensk sida kommer vi att göra allt vi kan för att få till stånd för u-länderna positiva lösningar på problemen. Men vi är en röst av många. För att våra strävanden skall bli framgångsrika och avsätta praktiska, verkningsfulla åtgärder som resultat måste vi få de ledande industriländerna med oss. Vi är be redda, jag upprepar detta, att driva våra synpunkter och arbeta för våra förslag så hårt som det är möjligt.
Herr talman! Jag skall inte förlänga denna debatt med någon polemik. Jag vill bara göra ett konstaterande i anledning av handelsministerns senaste anförande. Vi är givetvis alla oerhört intresserade av att försöka göra vårt allra bästa för att de fattiga länderna skall kunna få det bättre, så att människorna där skall uppnå en högre standard. För att uppnå detta har man bl a. velat förbättra råvarupriserna genom särskilda råvaruavtal. Det är naturligtvis av största betydelse att försöken att få till stånd sådana fortsättes och förnyas. Sett mot den bakgrunden kan handelsministern vara förvissad om att vi alla önskar uppnå ett resultat: vi hoppas att den svenska delegationen skall kunna göra sådana påtryckningar att resultat uppnås. Det är emellertid ganska angeläget att man också försöker se till att de färdigproducerade varor som kommer från ifrågavarande u-länder kommer att betinga så goda priser som möjligt, ty det är detta som så småningom 'skall kunna höja folkens standard. Därför är det givetvis av stort värde, om man även på detta område kunde uppnå resultat. Man bör även understödja och hjälpa de svenska företag som etablerar sig i dessa länder, då det är dessa som kanske gör den största nyttan. Handelsministern sade att det inte är mycket värt om Sverige ensamt öppnar sina dörrar genom att ta bort skatter, avgifter och tullar på tropiska produkter, om de stora industriländerna inte gör samma sak. Därom är vi överens. Jag har under flera år kunnat följa dessa frågor i bevillningsutskottet i den mån de där har diskuterats. Inom utskottet har vi kunnat glädja oss åt att enighet rått om att ta bort skatter, avgifter och tullar där det varit möjligt. Samtidigt har vi också varit lika överens om att man inte bör göra sig fri från påtryckningsmedel för att få de stora industriländerna med sig och på det sättet åstadkomma ett bättre resultat. Sett mot denna bakgrund är det naturligtvis nu lika angeläget att vi inte ensamma gör oss av med de påtryckningsmedel vi har, utan vi bör försöka att samtidigt dra med oss de stora industriländerna. På den punkten tror jag att vi är helt överens.

Herr talman! Det är tydligt att 1968 kommer att bli ett betydelsefullt år i svensk politik. För första gången på decennier finns en rejäl möjlighet till förändring i ledningen av den svenska staten. För en demokrati som skall kunna fortleva är det nödvändigt med växling vid makten tid efter annan. Om en och samma maktgrupp årtionde efter årtionde sitter kvar i den politiska ledningen i ett land, kommer hela det demokratiska systemet i olag. Vissa människor vänjer sig vid att alltid vara de som bestämmer. Det innebär risk för att de efter någon tid tar skada av en sådan maktfullkomlighet, visar ovilja att ta hänsyn till andra, gynnar sina meningsfränder i allehanda sammanhang med uteslutande av alla andra osv. Andra samhällsgrupper får finna sig i att aldrig ha något inflytande på viktiga beslut. Den parlamentariska demokratin förutsätter 'att partigrupperna då och då avlöser varandra och att samhällsutvecklingen blir ett resultat av att olika meningsriktningar får inverka och göra sina synpunkter gällande. Den nuvarande ordningen har lett till att ingen i denna kammare har upplevt någon annan uppdelning i regeringsparti och opposition än den vi nu har, Vår ålderspresident, herr Erlander, kom in i denna kammare efter 1932 års val, som lade grunden till den nuvarande uppdelningen i regerande socialdemokrati och liberal opposition. Att en ändring i år måste ske står som en livsförutsättning för svensk demokrati. Hur skall denna ändring åstadkommas? Socialdemokraterna, som känner sig hotade, bereder sig att med alla medel försvara sin maktposition. Vad vore naturligare än att de tre oppositionspartierna — centerpartiet, folkpartiet och högerpartiet, vilka tillsammans utgör det enda realistiska regeringsalternativet — beredde sig på att gemensamt ändra på den nuvarande ordningen. Men tyvärr ser vi ganska litet av sådant samarbete. Partierna envisas med att operera vart för sig. Vi har visserligen fått mittensamverkan som ett värdefullt steg i riktning mot en nyordning i den oscarianska partistruktur som utmärker vårt stelnade politiska liv. Men det behövs ett samarbete som går vidare. Ingen begär att tre självständiga partier skall utjämna alla olikheter sinsemellan, men de måste med tanke på att de sannolikt inom några månader kommer att samarbeta i samma regering positivt undersöka på vilka punkter ett gemensamt agerande är möjligt. För alla väljare, som otåligt väntar på en förändring, skulle det vara en stor uppmuntran som skulle ge utdelning på valdagen, om våra nuvarande demokratiska oppositionspartier klart deklarerade sitt samförstånd på en rad väsentliga områden, t.ex. beträffande arbetsmarknadspolitiken, finanspolitiken, utbildningsfrågorna etc.

Tillkomsten av två klara alternativ skulle innebära en förnyelse i svensk politik och skapa helt andra förutsättningar än för närvarande för växling vid makten. Men det är inte bara partistrukturen som måste förändras utan också hela beteendemönstret hos våra nuvarande demokratiska partier. Tiden har på något sätt sprungit i väg så fort att partierna inte hunnit med. Många av våra politiker agerar utan att förstå att vi lever i en så föränderlig värld, att det som var aktuellt under gårdagen inte gäller under morgondagen. De nuvarande partierna arbetar år ut och år in efter delvis samma mönster, men tiderna har som sagt förändrats och därmed många gånger även människors synsätt. Våra politiska partier har helt enkelt inte hunnit med i utvecklingen och kan t.ex. inte engagera människor på samma sätt som på den tiden då socialismen och liberalismen bröt fram i vårt land. Partier är fria staters liv, men de måste också vara fria människors. Individen får inte försvinna i mäktiga partiapparater, där ett fåtal människor styr och bestämmer. Politikern är oftast ingen engagemangsmänniska, utan han klänger sig fast vid invanda värderingar och partiprogram med rötter i ett förlegat 1800-tal. Det är så få av dagens politiker som har idéer och visioner om hur framtidens samhälle skall utformas. Det finns ingen global utblick med känsla för de stora världsproblemen — hungern och befolkningsexplosionen. Det är inte taktiskt att i årets valrörelse tala om u-länderna, berättade häromdagen en gammal politiker för mig. Folk skulle enligt den eller den undersökningen inte ha reagerat positivt för ökad u-hjälp. Många politiker förstår inte, att det är han eller hon som skall vara opinionsbildare i frågor som politikern känner för och tror på. Trots att jag hävdar att politikern många gånger inte är någon engage mangsmänniska, har våra politiker en förunderlig förmåga att ta på sig förtroendepost efter förtroendepost i olika styrelser, nämnder och utredningar. En vanlig människa måste fråga sig, hur han kan hinna med så mycket arbete. Svaret måste helt enkelt bli, att han inte hinner med. Samhällets förtroendeposter måste i framtiden spridas på fler människor. Se bara på riksdagsarbetet! När det är plenum, pågår inget utskottsarbete, men trots detta gapar bänkarna tomma. Jag vill inte påstå att de folkvalda inte arbetar, utan snarare tvärtom. Ofta är man samtidigt sysselsatt i utredningar och kommittéer, och talaren i kammaren får plädera för nästan tomma bänkar. En gång i världen trodde jag, att debatterna här i riksdagen var till för att ledamöterna skulle övertyga varandra om sin mening och att besluten fattades på grundval av synpunkter som framkommit under diskussionen. Numera förstår jag bättre eller — skulle man nästan kunna säga — sämre, Allt är uppgjort på förhand. Många ledamöter talar till protokollet, ofta i den förhoppningen att hembygdens tidning skall uppmärksamma framträdandet. Dagens politiker är ofta alltför låsta i partistrategiska positioner och glömmer väljaren, som bara är aktuell när det stundar till val. Riksdagsarbetet är i huvudsak förlagt till utskotten, säger den erfarne politikern — ofta med all rätt. Men alla riksdagsmän får inte arbeta i utskott; de som tillhör ett minoritetsparti får ingen utskottsplats. Det är ett underligt förhållande om man betänker, att varje folkvald måste ha ett betydande antal väljare bakom sig för att över huvud taget komma till riksdagen, väljare som givetvis vill att deras representant skall arbeta. Tillhör man ett större parti kan man t.o.m. få sitta i flera utskott. Hur man gör om utskotten sammanträder samtidigt vet jag inte. Trots att politikern ofta är splittrad, kan han ju inte dela på sig. Enligt förslaget till författningsreform skall den blivande enkammarriksdagen bestå av 350 ledamöter. Detta är enligt min och säkert många andras mening 50 ledamöter för mycket — eller kanske rentav mer än 50 ledamöter för mycket. I många länder ger man avgångsvederlag till riksdagsledamöter när de lämnar riksdagen. Kanske detta skulle kunna stimulera mången att i rätt tid lämna sin förtroendepost åt yngre och mer handlingskraftiga människor. I år är det valår och mången politiker har redan tagit upp kampen för att trygga en ny mandatperiod. Personligen upphör jag aldrig att förvåna mig över hur litet väljaren har att säga till om vid nomineringen av kandidater. Nomineringarna görs ofta upp i mindre grupper. Fackföreningspampen skall belönas för ett långvarigt och förtjänstfullt arbete, industrin måste ha sin representant, den eller den intresseorganisationen fordrar att få sin kandidat med. Den väljare som inte tillhör något parti får aldrig säga sin mening i ett primärval eller manifestera sin vilja t.ex. på öppna partikonvent. Ett sådant system — med primärval och öppna partikonvent — hoppas jag kommer i framtiden. Som det nu är får väljaren en valsedel som alltför ofta komponerats med taktik hit eller dit av ett fåtal människor. Visserligen kan väljaren stryka namn men med nuvarande valsätt tyvärr inte numrera kandidaterna eller ens sätta personerna i den ordning han önskar få dem valda. Ja, mycket mer skulle jag, herr talman, vilja säga i dessa frågor. Gamla erfarna politiker säger att man skall tänka sig för innan man säger något, så att man inte säger vad man tänker. Jag tillhör inte den sortens människor och får väl återkomma i dessa frågor när förslaget till författningsreform läggs fram för årets riksdag. I dag skulle jag ha velat tala om den försummade åldringsvården. Man talar i våra dagar om ungdomens rättigheter men så sällan om dess skyldigheter. Det måste vara ett grundfel i vårt samhälle, att de som varit med om att bygga upp det nutida Sverige — åldringar och pensionärer — skall ha det sämst ställt. Se bara på bostadsmarknaden! Vilka bor i de sämsta bostäderna? Jo, våra åldringar. Många av de gamla kan inte ens få en plats på ålderdomshem, och skulle de få en sådan blir inte vården i det jäktade samhälle vi lever i vad vi alla säkert skulle önska. Tänk bara på Lis Asklunds reportage, i vilket hon skildrar åldringar som fick nattas redan på eftermiddagen och som inte hade möjlighet att få en kopp kaffe på kvällen, allt beroende på personalbrist. Andra talare har redan berört och kommer säkert att beröra vår socialpolitik, vår näringspolitik och andra vitala frågor. Jag skulle bara med några få ord vilja ta upp en av de viktiga frågor som måste lösas under 1968. Jag avser de betydelsefulla kommunikationsproblemen i öresundsregionen. Sedan öresundsgrupperna lagt fram sitt betänkande om en fast öresundsförbindelse och sedan i Danmark undersökningarna om en storflygplats på Saltholm blivit klara måste dessa frågor lösas gemensamt. Stora belopp är att spara på en sådan samordning. Enligt de föreliggande planerna kommer förbindelsen Malmö—Köpenhamn att dras över Saltholm. På så sätt får man en direkt förbindelse med storflygplatsens kommunikationssystem. Hela saken hastar i högsta grad. Om meningslösa investeringar i Kastrup på upp mot miljarder kronor på sikt skall kunna undvikas måste den nya flygplatsen på Saltholm stå färdig 1976. Skall detta mål nås måste besluten om flygplats och fast öresundsförbindelse fattas i år. Sådana eventuella felinvesteringar är inte Danmarks ensak. De skulle visserligen göras av Danmark, men då Kastrups flygplats är en ekonomiskt självbärande inrättning övervältras kostnaderna via flygplatsavgifterna på förbrukarna. Via SAS får Sverige redan i dag bära 35 procent av flygplatsavgifterna på Kastrup. Enligt de planer som föreligger kommer såväl öresundsförbindelsen som Saltholms flygplats att vara ekonomiskt självbärande på samma sätt som Kastrup. Vad som enligt de senaste undersökningarna erfordras är således inte några omedelbara svenska kapitalinsatser utan en svensk statsgaranti för de lån som måste upptagas. Därtill kommer givetvis kostnader för vägar och dylikt i Sverige, kostnader som emellertid under alla omständigheter är ofrånkomliga. Beslut måste alltså, inte minst med hänsyn till de lokala myndigheterna, fattas under 1968. Genom nuvarande ovisshet försvåras all regionplanering i öresundsområdet. Utredningarna har pågått i mer än 15 år — besluten måste fattas nu! Så till sist, herr talman, vill jag liksom mången gång förr beröra den svenska u-hjälpen. Jag vet att jag inte behöver tala om den fruktansvärda situation som råder ute i världen, om att inte ens hälften av jordens befolkning äter sig mätt eller om den våldsamma befolkningsexplosionen. Det dröjde från mänsklighetens begynnelse till år 1840 att komma upp till en siffra av en miljard människor i världen. Men redan på några årtionden fördubblades siffran, och år 2000 kommer världens befolkning att ha stigit till ungefär 7 miljarder människor. Vi vet så väl, att hungersnöd råder i massor av länder, men vi vet också att världssvälten alltmera breder ut sig. Gång efter annan måste man ställa sig frågan: Hur kan så många av dagens politiker drömma om att bygga upp sociala välfärdsstater omgivna av hungrande miljoner medmänniskor? Var finns den internationella förståelsen hos den gamla arbetarrörelsen och hos nutidens förpuppade s.k. borgerliga politiker? Var finns engagemangsmänniskorna inom politiken — ja det finns sådana, men tyvärr alldeles för få. Det är ju ändå politikern, samhällsskaparen, som skall gå i spetsen för de ideal och målsättningar hon eller han vill förverkliga. Bristen i svensk u-hjälp är framför allt den bristande informationen från våra samhällsupplysare. Skulle våra medmänniskor känna till hur det verkligen är ute i den stora världen, tror jag aldrig, att resonemangen i framtiden skulle behöva gälla om den eller den procenten av nationalinkomsten. Glädjande är att regeringen äntligen i år avser att lägga fram en proposition om riktlinjerna för vår u-hjälp och att det är uppenbart att u-landsfrågorna kommer att spela en allt större roll i svensk politik. Det är bara synd att den propositionen inte framlagts långt tidigare. Trots vackra ord och fraser i partiprogram har svensk u-hjälp hittills byggts alldeles för mycket på lösan sand och har varit något sekundärt för dagens politiker. Det har talats så mycket om en satsning på uhjälp, att det inte är konstigt om vårt folk får intrycket att Sverige gör ganska mycket för de fattiga folken. I verkligheten gör vi så oerhört litet, inte bara i förhållande till de skriande behoven utan också i förhållande till våra ekonomiska resurser. Under detta år kommer vi totalt att öka våra inkomster med 4 300 miljoner kronor. Staten ökar sina utgifter med cirka 2000 miljoner kronor, men av dessa summor satsar vi endast 100 miljoner på att öka vår hjälp till nödlidande medmänniskor. Det har så länge talats om att ge en procent av nationalinkomsten till u-länderna. Vad är egentligen en procent av nationalinkomsten? Det är ungefär tre dagsverken årligen. Många med mig resonerar inte i procent eller gör några slags tio i topp-listor i jämförelse med andra länder. Vi är övertygade att vi kan ge ännu mera, men först 1974/75 tänker socialdemokraterna att enprocentmålet skall vara nått. Här gäller sannerligen i framtiden varken en procent hit eller dit utan att ge så mycket man kan ge och därför kanske vara tvungen att slopa andra mindre viktiga reformer. Men det är inte våra lägre inkomsttagare som skattevägen skall be: höva satsa. Om över huvud taget ulandshjälp skall tagas ut skattevägen via debetsedeln måste vi komma därhän, att framtidens människa betalar en sådan skatt med glädje, väl medveten om möjligheterna att skapa människovärdiga förhållanden för andra medmänniskor och att en vidgad u-landshjälp är en av de säkraste barriärerna mot krig och våld. Den svenska u-hjälpen måste alltmer koncentreras till ett fåtal länder. Hela u-hjälpen måste både här hemma och ute på fältet på ett bättre sätt koordineras och koncentreras mellan våra frivilliga organisationer SIDA och FN. Givetvis skulle jag kunna anföra mängder av exempel på misslyckade ulandsprojekt, men jag tror att sådana misstag inte behöver göras i framtiden, om koordinering mellan frivilliga och statliga organ kommer till stånd. Målsättningen får aldrig vara att här och var plantera ut en liten svensk flagga — nej, problemen måste lösas gemensamt. En socialdemokratisk tidning i Malmö skrev häromdagen följande i en artikel där den kommenterade den väntade propositionen om riktlinjerna för vår u-hjälp: »Betecknande nog har Sveriges borgerliga partier inte ansett det mödan värt att skaffa sig ett program om u-landspolitik. Ändå vill de regera.» Ja, det finns tyvärr så många politiker som skiljer på arbetare och borgare, men detta är gamla klassgränser som inte längre existerar i vårt samhälle. Alla är vi arbetare oavsett om vi tillhör det socialistiska blocket eller de liberala partierna. Vår u-hjälp måste bli något som lyfts ovanför snäva partigränser, och därför behöver inte varje parti i detalj utarbeta ett eget program. Tillsammans måste vi alla samarbeta för att lösa 1960 och 1970-talens viktiga fråga, den svenska u-hjälpen. Frågan om den västerländska kulturens fortbestånd och utbredning kom mer att sammanhänga med vår förmåga att skapa opinion för en verklig insats för u-länderna.

Herr talman! Det är ju vanligt att man i början av ett år gör tillbakablickar, och det kan kanske också ha sitt intresse att något se tillbaka på det gångna årets riksdag, alltså 1967 års.

Från såväl demokratisk som parlamentarisk synpunkt var motiveringen utomordentligt anmärkningsvärd. När nu lidelserna har dämpats och som jag hoppas regeringens nerver något har lugnats, går det kanske att se detta bedrövliga skådespel i dess rätta perspektiv och anlägga några mer principiella synpunkter på det från parlamentarisk synpunkt. Att dra tillbaka en proposition bör ju i och för sig inte vara någon anmärkningsvärd sak. Det avgörande är alltid den motivering varmed en sådan sällsynt händelse åtföljs. Regeringen skall naturligtvis ha rätt att omarbeta ett förslag, om det är så att förutsättningarna eller underlaget har ändrats. Vid några enstaka tillfällen har det också inträffat att propositioner dragits tillbaka. Men då har anledningen alltid varit en ändrad situation i själva sakfrågan. Ett på sin tid mycket uppmärksammat fall var när riksdagen 1938 efter framställning av dåvarande statsministern Per Albin Hansson återförvisade ett antal punkter under fjärde huvudtiteln. Anledningen den gången var att det internationella läget hade försämrats genom Hitlers annektering av Österrike. Året därpå, alltså 1939, återkallades en proposition angående skyddet av Ålandsöarnas neutralitet. Motiveringen då var att världskriget stod för dörren. Vid 1940 och 1950 års riksdagar återtogs propositionsförslag i ett par ekonomiska frågor, och vid 1951 års riksdag återkallades en proposition angående viss sjukvårdande verksamhet. I fråga om dessa fem återkallade propositioner var tre återkallelser motiverade av en allvarlig förändring i den internationella situationen. Den fjärde propositionen, den som rörde sjukvård, avläts 1951 i samband med en hotande landsomfattande =: sjuksköterskestrejk. Riksdagen inkallades då till extra session för att behandla en i anledning av strejken framlagd proposition, men uppgörelse träffades och propositionen togs tillbaka. Jr konstitutionella synpunkter var det fullt godtagbara motiveringar för att dra tillbaka propositionerna, men några motiv av det formatet fanns inte vid återtagandet av hyresregleringspropositionen. Då var läget i sakfrågan oförändrat. Det rådde enighet om att hyresregleringen borde avvecklas, men regeringen tog tillbaka propositionen därför att mittenpartierna hade föreslagit ändringar i övergångsbestämmelserna. Regeringens motivering för att dra tillbaka den propositionen sades inte vara innehållet i de motioner som väckts i anledning av propositionen, utan motiveringen var motionernas syfte. Och syftet var, sade man, att motionernas ändringsyrkande rörande övergångstiden var partipolitiskt betingat. Det har aldrig inträffat tidigare att en regering i vårt land har handlat på det sättet, och det torde vara första gången som ett sådant motiv för återtagande av en proposition skrivits in i riksdagens handlingar. Men om man ser närmare på regeringens motivering, skall man finna att anledningen till återtagandet var att mittenpartierna föreslagit ett bättre skydd mot häftiga hyresstegringar. Regeringen sade rent ut att den inte ville ha något beslut alls i frågan, därför att mittenpartierna hade lagt fram ett förslag som var mera tilltalande för hyresgästerna än regeringens. Vi har alltså en regering som inte vågade ta en debatt för att i vanlig demokratisk och parlamentarisk ordning försvara sitt förslag och bevisa att det var regeringen som hade rätt, när förslaget utsattes för ändringsyrkanden. Ja, nivåskillnaden mellan detta argument och de argument som hade anförts för tidigare tillbakadragna propositioner är avskräckande. Hur skall vårt fortsatta parlamentariska arbete gestalta sig, om vi skall övergå till sådana bedömningar och låta vårt arbete och uppträdande här i riksdagen dirigeras utifrån dessa? Skall regeringen i fortsättningen sätta det partipolitiska intresset i centrum och i så fall hur mycket? Var någonstans går gränsen mellan en saklig motivering och en motivering som är fotad på — såsom man sade — partitaktiska synpunkter, och vem anser sig vara kompetent att göra denna gränsdragning? Det får väl bli godtycket som får spela den väsentligaste rollen. Såvitt jag begriper äventyras allt parlamentariskt arbete i riksdagen om vi skall följa sådana bevekelsegrunder för vårt uppträdande, som regeringen har tillämpat när det gällt hyresregleringspropositionen. Hur mycket av det arbetsmaterial som regeringen kommer att förelägga riksdagen är grundat på partipolitiska spekulationer och intressen och hur mycket har en annan motivering? Skall vi nu från oppositionen först försöka svara på den frågan innan vi inlåter oss på en sakbehandling i utskottet? Om vi skulle finna att syftet med en proposition är av partitaktiskt slag, skall vi då begära att den dras tillbaks eller skall vi inskränka oss till att yrka avslag på den? Samma problem gäller de motioner som avlämnas från oppositionens sida. Enligt vårt parlamentariska system för demokratins spelregler är motionsavlämnandet den form, som oppositionspartier har för att presentera sina förslag och meningar. De viljeyttringar som på detta sätt underställes ett demokratiskt parlament bör tillmätas samma betydelse som de som under namn av propositioner avlämnas av ett eller flera regeringspartier. De utgör nämligen alternativ till regeringspolitiken och det är graden av den respekt och det likaberättigande man tillmäter dessa motioner, som i stor utsträckning skiljer demokrati från diktatur. Skall ett parti t.ex. i kraft av sin majoritet ensamt svara för populära förslag men avvisa sådana, om de råkar komma från ett minoritetsparti? Ett lands styrelse och förvaltning kan inte fungera efter demokratiska och parlamentariska principer om vi i allmänhet skulle nedlåta oss till sådana motiveringar för vårt handlande. Det är emellertid en tröst att detta egendomliga föredöme inte kommer att bli vägledande för oppositionspartiernas handlande. Många regeringsförslag har förelagts riksdagen under årens lopp, där syftet uppenbarligen har varit att tjäna ett partipolitiskt intresse, men mig veterligt har aldrig oppositionspartierna yrkat avslag på dessa framställningar med en sådan motivering. Vi fick vidare höra att det finns oskrivna lagar i det politiska arbetet. Ja, visst finns det sådana, t.ex. att en regering inte föregriper en pågående utredning såsom skedde den 14 mars 1966 när rgeringen hoppade in och gjorde uttalanden, som måste anses ha bundit dess representanter i den då ej avslutade jordbruksutredningen. Det kan väl aldrig tänkas, att det inhoppet hade något som helst med partipolitiskt intresse att göra? Och hur var det med behandlingen av frågan om investeringsbanken; det var ju en mycket viktig sak? Här lade man fram en proposition utan att egentligen ha utrett någonting. Man visste över huvud taget inte vad man ville utom att man ville ha en mäktig statlig investeringsbank. Hur mycket partitaktik låg i det handlandet och den brådskan? Hittills har vi inte sett så mycket av praktiskt resultat. Det hade kanske varit lämpligt att låta riksdagen få veta på förhand vad den skulle besluta om. Om det emellertid är så att förhandsöverenskommelser har träffats på det man kallar topplanet brukar det vara en oskriven lag att inte kräva avgörande ändringar efteråt. Det kan vara av intresse att fundera något över konsekvenserna i dylika sammanhang av regeringens nya bedömningsgrunder. I det aktuella fallet i höstas fanns ingen förhandsöverenskommelse mellan partierna, vilket regeringen emellertid felaktigt ville påstå. Men det räcker med att regeringen anser att en sådan överenskommelse fanns. Nu föreligger en kompromiss i författningsfrågan, vilken innehåller åitminstone två ganska kontroversiella punkter, nämligen dels frågan om riksdagens storlek och dels frågan om den gemensamma valdagen. En mängd remissinstanser har avstyrkt tanken på ett så stort antal ledamöter som 350.

Analogt borde det förhålla sig så.

En annan överenskommelse gäller utredningsförslaget rörande mervärdeskatt. Därvidlag var ju alla partier överens, även om regeringspressen försöker inbilla sina läsare att det var bara oppositionspartierna som stod för överenskommelsen. Nu signalerar regeringen avsteg från denna överenskommelse, bl.a. genom särbehandling av vissa jordbruk. Jag hoppas att regeringen låter bli att verkligen göra dessa avsteg, inte minst med tanke på den opposition sådana avsteg har väckt bland de berörda. Det kan ju räcka med avsteget beträffande lönekostnadsavgiften. Men hur är det med principen om ansvaret för gjorda Överenskommelser? På mindre än en månad har regeringen bunnit göra en helomvändning. Före jul var en påstådd överenskommelse i hyresregleringsfrågan lag för däri deltagande parter och, för resten, även för dem som inte deltog. Efter jul är överenskommelsen i mervärdeskattefrågan inte alls bindande för regeringssidan. Regeringen är, kan man säga, konsekvent inkonsekvent när det gäller sådana saker. Önskvärdheten av förhandsöverenskommelser kan naturligtvis ifrågasättas. De binder den enskilde riksdagsmannen och berövar honom hans konstitutionella rätt och frihet att ge sin mening till känna. Dock har naturligtvis en sådan samling kring ett stort projekt ett betydande värde. Under årens lopp har regeringen vid flera tillfällen sökt att på förhand försäkra sig om ett tillräckligt underlag i riksdagen för propositioner som regeringen tänker lägga fram. Så har alltid varit fallet när det gällt mindre populära ting, där regeringen inte har vågat stå på egna ben. En regering måste dock våga ta risker och sedan i parlamentarisk ordning söka övertyga andra om det riktiga i sina förslag trots avvikande meningar från en opposition. Med det uppträdande som regeringen visade i höstas bör nog oppositionspartierna i fortsättningen inte inlåta sig i några för handsbindningar eller någonting som kan tolkas som sådana. Regeringspartiets handlande i hyresregleringsfrågan är beklagligt därför att det inte respekterade andra partiers konstitutionella rätt att hävda sina meningar. Regeringspartiet åsidosatte också hittills vedertagna parlamentariska arbetsformer och bedömningsgrunder i det politiska arbetet. Hur kommer det stundande riksdagsarbetet att gestalta sig om det huvudsakligen skall ledas av hänsynen till det partipolitiskt taktiska uppträdandet? Ja, den avlämnade statsbudgeten ger vissa anvisningar. Jag hoppas emellertid att vi slipper alltför många jippon och upptåg från regeringssidan. Det kan räcka med det märkliga presenterandet av syndabockar för att dölja det egna misslyckandet. Som jag sagt en gång tidigare, försökte man 1966 göra jordbrukarna till syndabockar för prisstegringarna, men det försöket misslyckades skändligen. På sommaren och hösten 1967 framställdes den s.k. storfinansen såsom syndabock för företagsnedläggelserna, även om regeringen var medveten om att den egna politiken var den egentliga orsaken.

När den rigorösa räntehöjningen vidtogs före jul, gjordes herr Hedlund till syndabock för detta, och det har upprepats ytterligare i dag. Man frågar sig vad som skall bli nästa jippo. Kan man inte tänka sig att t.ex. herr Hedlund har varit framme och är skuld till USA:s åtstramningspolitik gentemot Europa? Ligger han måhända bakom den misslyckade kungakuppen i Grekland också? Man vet aldrig. Där emot tror jag att en sak är bergsäker efter detta, nämligen att regeringen icke kommer att våga framlägga något som helst förslag som kan tänkas vara mindre populärt, även om ett sådant förslag skulle vara aldrig så starkt sakligt motiverat. Nej, jag har den uppfattningen att regeringen kommer att regera uteslutande efter en handlingslinje: att kunna sitta kvar i kanslihuset till varje pris.

Det är med tillfredsställelse vi har konstaterat att det kommande årets politiska arbete i stor utsträckning skall ägnas de problem som den ökande arbeslösheten aktualiserar. Särskilt, heter det, skall den äldre arbetskraftens problem iakttas, och det är gott och väl Svårigheterna är emellertid minst lika allvarliga för de yngre — särskilt för familjeförsörjarna — som drabbas av näringslivets anpassningsprocess. Regeringen har så mycket större anledning att med kraft ägna sig åt dessa frågor som skulden till den situation vi har hamnat i inte minst ligger i den ovänliga politik som har förts gentemot näringslivet. Man har behandlat näringslivet som en mjölkko, som man har försökt pressa ut så mycket som möjligt ur men som man har glömt att utfodra därefter. För inte så länge sedan skrev man i ett regeringsprogram om behovet att så snabbt som möjligt bortrationalisera de mindre jordbruken i vårt land för att därigenom, sades det, friställa arbetskraft för annan sysselsättning, främst inom industrin. I den programskrift om jordbrukspolitiken som presenterades för den extra partikongressen i höstas refererar man ett uttalande från det s.k. utspelet den 14 mars 1966. Där heter det: »I dag har vi full sysselsättning och vi ser fram mot ökad brist på arbetskraft.» Detta var också huvudriktmärket för regeringspartiets ledamöter i jordbruksutredningen, och den målsättningen kom också att prägla majoritetsbeslutet där. Den tidigare takten i nedläggningen av mindre jordbruk ansågs inte tillräcklig; beslutet i jordbruksfrågan avsåg att ytterligare forcera denna omvandlingsprocess genom statsmakternas direkta ingripande. Ingen vill väl förhindra denna rationalisering inom svenskt jordbruk. Den drives med ganska god takt av jordbrukarna själva, men med hänsyn till den arbetslöshetssituation vi har just nu kan man ställa frågan, om man med statliga ingripanden bör forcera denna friställning av jordbrukens innehavare. Jag vill i det sammanhanget påminna om ett uttalande som riksdagen gjorde i fjol när vi behandlade jordbruksfrågan.

Men så sker säkerligen i betydande utsträckning just nu. Det är här fråga om huvudsakligen äldre arbetskraft, just den arbetskraft som enligt uttalande från regeringshåll skall ägnas särskild uppmärksamhet. Jag hoppas därför att den proposition rörande hjälp åt äldre arbetskraft som drabbas av arbetslöshet, vilken förebådas, också skall omfatta de mindre jordbrukens folk. Dessa har nämligen i fjolårets jordbruksbeslut ansetts kunna inrangeras bland de arbets lösa och bör därför på något lämpligt sätt anknytas till de nya hjälpformer som denna proposition kan komma att anvisa. Naturligtvis kan inte och bör inte omvandlingsprocessen vare sig inom jordbruk eller industri styras av kortsiktiga förhållanden, men det är statsmakternas skyldighet att styra och leda dessa omvandlingsprocesser så att största möjliga hänsyn tas till de människor som drabbas av dessa processer. Det kan därför, som jag sade, diskuteras om man medvetet skall förstärka omvandlingsprocessen i ett konjunkturläge där de friställda får ta de hårda konsekvenserna. De nya riktlinjer som lantbruksnämnderna tycks ha börjat tillämpa för att realisera den nya jordbrukspolitiken inger vissa betänkligheter, och jag tror att det finns all anledning att följa utvecklingen med uppmärksamhet. När vi behandlade jordbruksfrågan i fjol gjorde jag ett uttalande som har återgivits något ofullständigt. Jag sade då att jag gärna framdeles ville röka fredspipa med jordbruksministern, och det menar jag ännu skulle vara i hög grad önskvärt. Men jag tillade en mycket viktig sak som inte har återgivits, nämligen att detta fredstillstånd komme att vara beroende av det sätt på vilket regeringen effektuerar riksdagens beslut och den tillämpning som besluten kan komma att få hos myndigheterna. ännu är detta, som jag sade, ingalunda klart. I en synnerligen viktig detalj kunde riksdagen inte enas. Det gällde den målsättning som rationaliseringsarbetet skulle inriktas på. Oppositionspartierna ville att strukturrationaliseringen i främsta rummet skulle avse åstadkommande av s.k. familjejordbruk av de många tusentals ofullständiga enheter som nu finns i vårt land, framför allt i de norra delarna. Riksdagsmajoriteten avslog det yrkandet. Det stora och allt överskuggande pro blemet inom svenskt jordbruk är just att det finns så många små enheter som icke kan ge tillräcklig inkomstnivå och på vilka heller inga ungdomar vill ta vid. Av alla våra jordbruk är ungefär 80 procent under 20 hektar. Det är därför som strukturrationaliseringens främsta uppgift måste vara att göra dessa enheter bärkraftiga. De medel som vi anslår till strukturrationalisering bör därför i första hand gå till sådana uppgifter. Inom jordbrukets utredningsinstitut har gjorts en utredning som visar att enheter av familjejordbrukets typ genom specialisering på animaliesidan kan ta upp konkurrensen med s.k. fabriksmässig produktion. Det är därför felaktigt att tro att ju större enheter vi gör, desto billigare blir produktionen. Den åberopade utredningen vederlägger detta. Jag vill därför till sist slå fast att det gäller att gå varsamt fram när vi med statsmedel försöker uppmuntra mycket stora animalieproducerande enheter, särskilt som man är så kritisk mot den överproduktion som tidvis uppstår inom jordbruket. De som på samma gång försvarar den fabriksmässiga produktionen och kritiserar överproduktionen har dåliga kunskaper om det de talar om. Vi bör naturligtvis inte vara avvisande till att även nya former prövas för jordbruksproduktionen. Under relativt lång tid framöver måste emellertid ett successivt uppbyggande av bärkraftiga familjejordbruk bli riktmärket.

Herr talman! Jag har några blandade önskemål, målsättningar och konstateranden, och jag har specialkonstruerat anförandet — som jag hoppas talmannen till välbehag på grund av den sena timmen — i några få punkter. 1. Varje politiker borde ha läst och tillgodogjort sig 2.

3. Vi må komma ihåg att en människa som dras med en last, vilken som helst, är en potentiell säkerhetsrisk. 4. Reaktionär är den som strävar efter att drifter och instinkter skall få kontrollera människan i stället för tvärtom — således en utveckling mot djurstadiet. 5. En människa utan en idé, en ideologi att leva efter, är bara en halv människa, dömd till en vegeterande tillvaro. 6. Ingen vill väl göra gällande att världen fungerar tillfredsställande. En ändring är tydligen av nöden. Jag påstår att lösningen ligger i en värld styrd av människor som är ledda av Gud. Man kan kanske uttrycka det på annat sätt, men alla förstår nog vad jag menar. Varför inte göra ett försök, ett experiment i den riktningen? Vad skulle det innebära för risk? Man kan ju alltid, när man vill, hoppa tillbaka ned i sitt gamla elände igen.

Herr talman! Det har på senare tid, inte minst inför nomineringarna till riksdagsvalet, talats mycket om kvinnornas aktivitet i politiken. Med läpparnas bekännelse bjuder man över varandra i fråga om kvinnovänlighet. Men vad är det ofta annat än just läpparnas bekännelse? Visst är kvinnor många gånger oengagerade, ointresserade och ovilliga, men vad krävs inte av dem? Det finns så mycket av den sortens generösa inställning som Johan Ludvig Runeberg visade mot sin hustru Fredrikas författarskap: Visst skall du skriva. När du har skött mathållningen, gett order till tjänarna, tagit hand om gästerna, skött om barnen, klarat hushållningen och skapat arbetsro och tystnad i huset — visst skall du skriva! Så generösa är också de flesta mot kvinnorna i dag. Visst får de gå ut och arbeta, men de måste behålla huvudansvaret för hemmets skötsel. Visst får de delta i de politiska föreningarna men de skall helst också koka kaffe på föreningsmötet, och de skall dessutom vara verksamma i politiska kvinnoföreningar och där helst genom lotterier och annat finna former för att ekonomiskt stötta det vanliga politiska arbetet. Det är inte tillräckligt att tala vänliga ord om att kvinnorna skall behandlas lika vid nomineringarna. Det behövs ett nytänkande och en bred opinion för ett annorlunda handlande. Vi har i dag en stor generation av manliga politiker som inte bara själva är lyckligt omedvetna om Martasbestyren utan som dessutom är utrustade med egen personlig service av betydande mått. För sådana är det svårt att förstå kvinnornas villkor. Manliga politiker borde kunna göra en stor insats för att öka det kvinnliga inslaget i politiken genom att skapa opinion för en förskjutning av hushållsansvaret och själva leva upp till det. När man studerar kostnadsuppgifter för barn i olika åldrar undrar man hur många barnfamiljer över huvud taget kan dra sig fram. Vi har väl vuxit ifrån det synsättet att barnen i sig själva är glädje nog och att man därför inte behöver tala om det ekonomiska. Det kan inte längre accepteras att barnfamiljer skall leva på väsentligt lägre standard än andra. För alla som länge väntat på den utlovade stora familjepolitiska reformen måste därför årets förslag uppfattas som en besvikelse. Den stora reformen uteblev också nu. Man får ännu titta i kikaren efter de stora familjepolitiska greppen. Barnfamiljerna har länge fått kämpa med den ständiga inflationen och det som utmålats som ök ningar av barnstödet har inte ens varit tillräckligt för att låta det bidrag hänga med i utvecklingen som en gång tillkom som en ren avlösning av ett skatteavdrag för alla vuxna. När det allmänna barnbidraget kom 1948 uppgick det till 260 + 30 kronor eller sammanlagt 290 kronor. Timlönen för manliga industriarbetare var då 254 öre. 1967 var timlönen cirka 1100 öre men barnbidraget bara 900 kronor. Barnbidragsökningarna är alltså inga egentliga ökningar av stödet, inte ens en följsamhet till utvecklingen för industriarbetarens timförtjänst. När vi talar om familjerna är det så lätt för de ensamstående att känna sig bortglömda, men det är viktigt att vi uppfattar familjebegreppet så att alla kan känna sig berörda. Familjer kan vara fullständiga eller ofullständiga, barnlösa eller barnfamiljer. De ensamstående har så länge lämnats åt sitt öde — för dem är det svårare att få bostad, svårare att få vård och de är hårt klämda av skatten. Men i allt familjepolitiskt tänkande måste de ensamstående också finnas med. Alla ogifta är inte barnlösa och alla gifta har inte barn. Men kring den felaktiga föreställningen har vi byggt upp vårt skattesystem. Det blir ingen rätsida på familjebeskattning och barnstöd förrän man är beredd att teckna en helhetsbild av barn och familj. Det samordnande greppet har regeringen hittills inte lyckats med. Regeringens väg är en plottrandets väg och det tycks bekymra föga att effekten av en åtgärd elimineras av en annan. Regeringen aviserar i år en ökning av stödet till barnfamiljerna med cirka 300 miljoner kronor. Låt mig göra tankeexperimentet att inga skattefavörer på grund av civilstånd finns. Alla skulle beskattas som ensamstående. Då skulle vi ha 3250 miljoner att fördela till barnen. En sådan förändring nu är orealistisk, och jag vill understryka att det ingalunda är något förslag. Det behövs mjuka övergångsregler, om familjebeskattningen på något sätt radikalt förändras. Men siffrorna ger en antydan om hur nödvändig en samordning faktiskt är. Jag hoppas att det skall stå klart även för regeringen. Olika åtgärder får inte upphäva verkan av varandra. Regeringen har talat om stöd till barnen men givit stöd till helt andra inslag i familjebilden. Regeringen har gjort beställning på särbeskattningsförslag men i väntan på detta ökat sambeskattningsinslagen. Med den <arbetsmetodiken når man aldrig dit man vill. Hela anslaget som i år föreslås till trafiksäkerhet är, om man räknar bort vissa eftersläpande högertrafikåtgärder, cirka 20 miljoner kronor. Det är inte mer än ungefär en procent av kostnaderna för trafikskadorna på ett år. Då har jag ändå hållit mig till väginstitutets utredning som slutar på två miljarder. Det finns mera heltäckande kalkyler, t.ex. Teknologföreningens, som slutar på betydligt högre belopp. Vilken siffra man än väljer, är det obestridligt att trafikskadorna går upp till oerhörda summor. Då har man ändå inte i pengar översatt allt mänskligt lidande som hör samman med trafikskador. Om trafikskadorna kunde minskas med en enda procent, vore hela trafiksäkerhetsarbetet därmed finansierat. Kanske t.o.m. sjukvårdskrisen vore löst. Att satsa på forskning som driver fram trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder är därför i högsta grad en lönande affär. Den tankegången blev förra året närmare utvecklad i den skrift som en folkpartigrupp utarbetat i trafiksäkerhetsfrågor. Trafiksäkerhetsforskningen är ännu klart otillräcklig. De begärda pengarna — mer än en miljon utöver vad propositionen föreslår — har också av förslagsställarna angetts vara ett absolut minimikrav. Forskningen måste snabbt utvecklas, och man bör överse på vilka vägar det bör äga rum. Man bör hålla i minnet att en satsning på trafiksäkerhetsforskningen inte är en minuspost. Den ger i stället ovanligt god utdelning. Intill en viss gräns betalas kostnaderna för forskningen av de minskade skadorna. Det här är en av de många synpunkter där man saknar den dynamiska aspekten, när regeringen behandlar frågan. Jag hade avsett att tala något om den trafikpolitiska målsättningen, men jag skall med hänsyn till den sena timmen lämna det kapitlet. Jag förutsätter att vi får lov att återkomma till det ämnet under vårriksdagen. Låt mig bara säga, att jag tror det är synnerligen angeläget att man snarast gör en Översyn av tilllämpningen av det trafikpolitiska beslut som fattades år 1963. Många frågor som särskilt har kommit i brännpunkten under den senaste tiden understryker detta angelägenhetskrav. Just nu befinner vi oss mitt uppe i den allmänna motionstiden. På ett par veckor skall oppositionen med ytterligt begränsade personella resurser hinna göra egna förslag och granska det arbete som en jättestab av människor från kanslihuset har behövt månader för att arbeta fram. Vi får arbeta under en fruktansvärd tidspress och utan det allra enklaste av hjälpmedel för ett rationellt arbete. En stol att sitta på kan man i allmänhet hitta, men det är många gånger också det enda. En telefon högt uppe på väggen i en varm och trång telefonhytt får man köa länge för. Kors och tvärs genom huset får man jaga för att hitta ett rum att vara i, och när man äntligen hittar det är det kanske ett litet krypin utan fönster och ventilation, ett rum som på en annan arbetsplats än riksdagen aldrig skulle bli godkänt ur arbetarskyddssynpunkt. Det brister helt i förutsättningarna för ett effektivt arbete i detta hus, och riksdagen har naturligtvis sig själv att skylla. När nu lösningarna för riksdagens framtida lokalmässiga placering diskuteras, är det nödvändigt att reagera så att vi inte får en permanentning av de tokiga förhållanden som nu råder. Svenska folket har rätt att kräva av oss att vi möjliggör ett heleffektivt arbete. Men det är inte bara de ytttre förutsättningarna för arbetet som är så väsentligt olika mellan regering och opposition. Det finns uppenbarligen inte på båda sidor samma obestridliga rätt att utnyttja de politiska medel som grundlagen anvisar. Det är tillåtet att kritisera ett regeringsförslag, men kritiken får inte vara för skarp. Det är tillåtet att i en motion tala om att man vill tillgodose en grupps intressen, men man får inte tillgodose dem för mycket. Det är tillåtet att avvika från en utredning, men man får inte avvika för mycket. Man skall avvika precis lika mycket som regeringen gör. Regeringens avvikelser betyder att man står fast vid en uppgörelse — t.o.m. om den aldrig har blivit träffad. Enligt samma språkbruk betyder oppositionens avvikelser att man springer ifrån en uppgörelse — som lika litet har blivit träffad. Om regeringen avviker från en icke träffad uppgörelse är det högsta grad av anständighet, men om oppositionen avviker från en icke träffad uppgörelse är det fiffel, agerande, oanständigt eller att inte vara rumsren. Den vokabulär som använts för att reda ut dessa begrepp har rymt invektiv, som jag tycker passar dåligt i en aktad statsrådsmun. Det skulle naturligtvis vara av utomordentligt värde om man i denna remissdebatt kunde få klarhet i vilken eller vilka punkter i statsverkspropositionen som det anses särskilt oanständigt att motionera om. Eftersom upplysningarna i propositionen om remissbehandling och annat bakgrundsmaterial stundom är bristfälliga — eller kanske rent av tendentiösa — vore det också av vikt om upplysning kunde ges huruvida det finns några punkter där regeringen har gjort någon avvikelse från en icke träffad uppgörelse. Annars kunde det ju hända att någon motionär kunde hitta på en annan avvikelse än regeringens och därmed stimulera fram en mindre klädsam demonstration av hur det går till att på högsta nivå tappa besinningen. Utan vägledande anvisningar får vi väl ta risken att motionera i vanlig ordning, att plädera för motionen i utskotten och att arbeta för en uppgörelse, om man därmed kan ta ett steg i motionens syfte. Men allt detta, som våra väljare kräver av oss och som grundlagen anvisar vägar för, betecknas av regeringen som oanständigt agerande. Är det, herr talman, en anständig beskrivning?

Herr talman! Finansministern sade tidigare i dag bl.a. att arbetslösheten just nu är den stora och dominerande frågan. Jag vill gärna hålla med honom om detta. Finansministern redogjorde därefter för arbetslöshetssiffrorna i en rad andra länder och kunde konstatera, att arbetslösheten i vårt land var lägst. Av de arbetslöshetsförsäkrade är i dag 2,2 procent arbetslösa och genomsnittssiffrorna för åren 1967 och 1966 var respektive 1,7 och 1,2 procent. Vid en internationell jämförelse intar vi en mycket hedrande ställning. Finansministern påpekade också att man i vår arbetslöshetsstatistik inte inräknar människor som är engagerade i beredskapsarbeten och i omskolning. Dessa aktiviteter är ju arbetsmarknadspolitiska åtgärder, och om de inte funnes skulle de allra flesta som är engagerade genom dessa åtgärder vara arbetslösa. Det antal personer som är i beredskapsarbete och under omskolning ger en god bild av hur många sysselsättningstillfällen som behövs i vad vi väl kan kalla för det reguljära näringslivet. Då blir inte vår statistik lika gynnsam. Jag tror inte heller att vår fina officiella statistik upplevs som någonting särskilt njutbart i dagens samhälle, där säkerligen hundratusentals människor känner otrygghet inför framtiden, inför kommande företagsnedläggelser, inskränkningar o.s.v. I årets statsverksproposition ökas satsningen på arbetsmarknadspolitiska Stgärder med över 40 procent eller i junt tal 470 miljoner kronor. Denna ökning ger dels i ett nötskal bilden av sysselsättningsläget i landet och dels ett uttryck för den vilja som finns att försöka skapa trygghet för den enskilde arbetslöse individen. Jag vill särskilt välkomna åtgärderna för de handikappade och äldre arbetslösa, som har speciella svårigheter i dagens arbetsmarknadssituation. För centerpartiet har tryggheten i arbetet alltid varit en fråga av första rangen. Vi värderar måhända sysselsättningsskapande åtgärder något mer än socialdemokraterna gör och uppskattar flyttningspolitiken i något mindre utsträckning än socialdemokraterna gör. Båda dessa slag av åtgärder utgör ändå led i försöken att skapa trygghet åt den enskilde. Vi anser också att den säkraste försvarslinjen mot arbetslöshet och för trygghet i arbetet går inom företaget. Det förhållandet framgår inte minst klart i dag när det ena företaget efter det andra — inom olika näringsområden — inte kan klara konkurrensen, utan måste friställa arbetskraft och helt eller delvis upphöra med driften. Dylika inskränkningar beror inte på ineffektiva företag eller företagare. Även från regeringshåll framhålls våra företagare som en elit bland världens företagare. Herr talman, jag tror att det är kostnadsläget, inflationen och prishöjningarna under en följd av år som i de allra flesta fall orsakat dagens svårigheter, vilka regeringen inte kunnat förutse och bemästra. Givetvis måste i ett näringsliv som vårt företagsenheter upphöra och nya metoder och företag komma till. Men det är ju inte detta som nu accentuerar <sysselsättningsproblemen. Finansministern for med mycket lätt hand, tyckte jag, över orsakerna till de synnerligen omfattande nedläggningarna och friställningarna inom vårt näringsliv. En mera näringsvänlig politik, som stärker våra företag så att de kan ge trygghet åt de anställda, klarar konkurrensen och har medel för rationalisering och utveckling är något mycket angeläget i dag. Och det borde ha varit det i gårdagens politik. Regeringen var varskodd. Kvaliteten i en politik ligger inte minst i hur negativa utvecklingstendenser kan förebyggas. Åtskilligt har gjorts under fjolåret för att stödja sysselsättningen. Investeringsfonderna har släppts, vissa s.k. oprioriterade byggnadsföretag har fått igångsättas, byggandet av ett inte oväsentligt antal ålderdomshem har startats och bostadsbyggandets igångsättning har ökats med 8000 lägenheter. Jag är säker på att alla partier, när vi i fjol våras diskuterade bostadsbyggandets omfattning, skulle ha betraktat det som oansvarigt, i varje fall riskabelt för samhällsekonomin och för industriinvesteringarna att gå upp till en så hög nivå för bostadsbyggandet som 98 000 lägenheter. Blånd annat på grund av att det s.k. oprioriterade byggandet hållits tillbaka genom investeringsavgiften och på grund av att industriinvesteringarna har stagnerat måste ett större byggande genomföras för att upprätthålla sysselsättningen. Bostadsbyggandet har således kunnat ökas med 13 procent mot planerade 9 procent. Det goda med detta är att vi har fått flera bostäder — något som vi sannerligen behöver för att kunna klara av bostadsbristen så snabbt som möjligt — men det är beklagligt att sysselsättningssvårigheterna är den egentliga orsaken. Bostäderna skall vi ju inte sälja till utlandet. Bostadsproduktionen är av den karaktären att den är skyddad i allt väsentligt från utländsk konkurrens. Bostadskostnaderna skall betalas av oss var och en i framtiden. Även om de nu är på väg att bli så höga att det är mycket stora svårigheter för många att betala hyror och amorteringar skall det ändå göras av oss som bor här hemma. Alla åtgärder som är möjliga bör vidtagas för att pressa byggkostnaderna. Det kan ske bl.a. genom att skapa konkurrens mellan byggmetoder och byggherrar. En annan väg att pressa bostadskostnaderna är att sköta bostadsbyggandet riktigt. I år har tydligen kapitalfrågorna kunnat lösas på ett någorlunda tillfredsställande sätt. Igångsättningarna har skett, såvitt vi nu vet, på ett ganska gott sätt. Detta har medfört att vi har fått kortare byggtider som i sin tur betyder flera bostäder till billigare pris än vi kunde åstadkomma under åren 1965 och 1966. Då var igångsättningarna fördelade under all kritik över året, då var kapitalfrågorna inte lösta. Det gnisslade i hela bostadsbyggnadsmaskineriet. Vi fick då färre bostäder, vi fick dyrare bostäder och vi hade längre byggtider än som var nödvändigt. Detta var ett förhållande i vår bostadspolitik som vi från vårt håll har kritiserat relativt hårdhänt. Vi kan i dag konstatera att den kritiken verkligen var befogad. Vi har också från vårt håll sedan lång tid tillbaka pekat på de vinster i form av ett bättre utnyttjande av samhällsinvesteringar, miljöplanering, konkurrens, tillgång till arbetskraft och planering m.m. som ett mera decentraliserat näringsliv och samhällsbyggande skulle ge. Vi kan förmodligen inte inom överskådlig tid lösa bristoch köproblemen i våra stora tätregioner, om den hittills förda koncentrationspolitiken skall fortsätta. Jag tror att allt fler människor även inom just dessa områden får detta mer och mer klart för sig. Dessa förhållanden kommer ytterligare att utvecklas i centerpartiets förslag om lokaliseringspolitiken. Lokaliseringspolitiken är ingen speciell glesbygdspolitik, även om den givit glädjande och påtagliga resultat just i glesbygderna. Den är i lika stor utsträckning ett instrument i en långsiktig och planerad tätortspolitik. Lokaliseringspolitiken måste ytterligare utvecklas och innehålla många fler och mera finstämda instrument än för närvarande. Tyvärr inger inte inrikesministerns förslag i år några förhoppningar i den vägen. Herr talman! I anslutning till dessa synpunkter vill jag också ta upp en fråga som är mycket väsentlig i dagens läge. Den har behandlats i dagens nummer av Aftonbladet under rubriken »Den svenska glesbygden». Aftonbladet säger att Sverige har en del sociala problem som är geografiskt betingade. Den värsta sorten av detta slags problem kan man definiera som glesbygdsproblem. Efter en kort redogörelse för vad Kungl. Maj:t föreslår säger Aftonbladet att den intressanta posten är de fem miljonerna till hemarbete. Man förutsätter att tillgången på hemarbete skall kunna stimuleras om staten svarar för vissa kostnader, t.ex. utbildning, distribution av material till hemarbetarna och transport av färdiga produkter till beställarna. Regeringens aviserade åtgärder är ett ambitiöst första steg, menar Afonbladet men säger i fortsättningen att man har rätt att hävda att glesbygdsproblematiken bör underkastas långsiktiga planeringssträvanden. Jag vill i anslutning till detta påpeka att en motion i det syftet avslogs av riksdagen så sent som i våras. Aftonbladet tecknar i fortsättningen en alldeles riktig bild av detta stöd när man säger att det är möjligt att en stor del av den äldre arbetskraften i glesbygderna kan bli hjälpt till följd av denna femmiljonerssatsning. Men man förändrar verkligen inte näringsstrukturen, åldersfördelningen eller könsfördelningen i glesbygderna med de insatser som det här är fråga om. Man löser sannerligen inte de pri mära problemen genom denna s.k. satsning. Jag vill verkligen sätta citationstecken kring ordet »satsning». Kungl. Maj:ts enda förslag speciellt för att skapa ökade sysselsättningsmöjligheter i glesbygderna är tämligen tafatt och minst av allt ambitiöst, men det beror naturligtvis på vilken ambitionsnivå man går ut ifrån. I detta fall måste ambitionsnivån hos regeringen och regeringspartiet vara beklagligt låg. Regeringens s.k. satsning har i pressen liknats vid en gammal man som sitter och håller en garnhärva åt en gammal tant, som nystar på garnet. Även om det är en viss överdrift, ligger det mycket av sanning i beskrivningen av vad detta stöd till hemarbete förmodligen kommer att innebära. Det rör sig om stöd till den äldre arbetskraften och till marginalgrupper, men det bidrar inte nämnvärt till att behålla liv i bygden. Förhåller det sig faktiskt så att regeringen och socialdemokraterna inte vill göra någonting för att ens upprätthålla ett minimum av befolkning i exempelvis Norrlands inland och därmed få till stånd en rimlig samhällsservice där? Åldersfördelningen bland befolkningen i Norrlands inland är faktiskt ganska fördelaktig än så länge. De flesta av människorna under medelåldern men, skulle jag tro, även andra måste känna en mycket djup besvikelse över regeringens s.k. satsning på sysselsättningen, som måste vara grunden för en bygds framtid. Det är nu helt uppenbart — och det har vi påtalat sedan länge från centerpartiet — att jordbruket och skogsbruket i varje fall i Norrlands inland inte kan klara befolkningstalet för en tillfredsställande samhällsservice. Lokaliseringspolitiken i sin nuvarande form kan tydligen inte heller göra det. Nya åtgärder måste därför till. Centerpartiet har redan framlagt åtskilliga sådana förslag, som emellertid har avvisats. Man har tydligen inte uppmärksammat den situation som vi råkar in i mycket snart. Enligt min mening kommer riksdagens beslut om den framtida jordbrukspolitiken och jordförvärvslagen att på kort tid utarma det enskilda ägandet och brukandet av jord och skog i glesbygdsområdena. Landskapet kommer att mycket snart förslummas. Detta är förmodligen oundvikligt för vissa byar och områden, men jag befarar att det kommer att drabba praktiskt taget all nu öppen bygd i dessa områden. Någon kanske tycker att jag är en obalanserad olyckskorp när jag nu målar i så här mörka färger, men jag kan ändå inte undgå att, när jag tror mig känna problemen, säga en osminkad sanning inför riksdagen; jag tror att det verkligen behövs. Och den tid är inte avlägsen när vi kommer att befinna oss i den situation — det är jag övertygad om — som jag har beskrivit här, såvida ingenting mera görs än vad regeringen föreslår. Regeringens förslag beträffande sysselsättningen värderar jag till praktiskt taget ingenting när det gäller att på sikt rädda dessa bygder. Jag kan därför inte riktigt förstå herr Mellqvists belåtenhet med lokaliseringspolitiken. Han kräver ju att den skall ändras, och jag hoppas att han går med det budet till inrikesministern, som i ett interpellationssvar till mig på höstriksdagens sista dag sade att han inte vill ändra lokaliseringspolitiken. Han har i det svaret sagt till mig att generella åtgärder inte hjälper i dessa bygder. Men han är ändå lika obenägen att påbörja särskilda åtgärder för att hjälpa bygden i fråga. Vad vill då centerpartiet? Jag har en känsla av att tidpunkten inte är särskilt lämpad just nu för en uppräkning av de åtgärder vi tänker föreslå vid årets riksdag. Åtskilliga förslag är som sagt redan framlagda och kommer att upprepas. Vi anser att man genom en rad åtgärder — det räcker inte med bara en eller några få åtgärder — kan föra in utvecklingen på spår som leder till att en samhällsbildning kan upprätthållas i de områden som jag här har pekat på. Men det betyder en i dagsläget kanske något djärv satsning. Man kan tycka så i dag — i framtiden bedöms måhända de förslag som vi tänker komma med som en för obetydlig satsning. Avgörande är emellertid att man gör någonting snart. Om vi gör satsningen medan folk ännu bor kvar, kan den bli betydligt mindre än om den dröjer ännu några år. Centerpartiet vill nu tala om en uppbyggnadspolitik, en politik som inom ramen för den nuvarande lokaliseringspolitiken kan kompletteras och föras med sikte på att ytterligare stimulera näringslivet. Jag skall inte heller på detta område nu ta upp tiden med en uppräkning. Här berörs emellertid hela lokaliseringsområdet, jordbruk, skogsbruk, naturvård, kommunikationer och åtskilligt annat. När det gäller den sociala sidan har jag betydligt större förhoppningar om att de åtgärder som regeringen föreslår blir effektiva, och jag vill gärna ansluta mig till det förslag som Kungl. Maj:t lägger fram på detta område. Vi tror att de åtgärder som vi föreslår för att skapa sysselsättning kan genomföras snabbt och kan få en omedelbar verkan. Jag vill, herr talman, sluta med att säga att det är min förhoppning att riksdagen och svenska folket skall känna solidaritet med de bygder och de människor som så aktivt och jag vill också säga storslaget har bidragit till vår höga standard. Jag är trots allt optimistisk nog att tro att vårt folk har den känslan.

Herr talman! För de flesta av oss svenskar är frågän om biståndet till u-länderna en ganska ny fråga. Kunska perna om den är hos oss begränsade och rjämnt spridda. Det är ganska naturligt att det är så. Sverige har aldrig varit en kolonialmakt, och bara ett litet fåtal svenskar, huvudsakligen inom missionen och inom vissa humanitära organisationer, har ända tills för några år sedan haft någon direkt personlig erfarenhet av förhållandena i u-länderna. Det är därför inte förvånande att opinionen hos oss i dessa frågor är mycket: splittrad — från av idealitet och indignation uppburen entusiasm till sval likgiltighet eller ren negativism. Och ändå är det av stor betydelse för vår världs fred och framtid att den påträngande nöden i u-länderna lindras, att dessa folks kunskapsnivå höjs och att en ekonomisk utveckling där kommer i gång. Dessa tre saker hänger samman. Utan ett näringsliv med produktion, förädling och handel med därav följande tillfällen till sysselsättning och rimliga försörjningsmöjligheter är den eftersträvade och nödvändiga standardhöjningen i u-länderna inte möjlig. Detta gäller vare sig de rika länderna satsar 1, 5 eller 10 procent av bruttonationalprodukten. Men ett sådant näringsliv kan inte fungera, om arbetskraften består av svältfödda analfabeter. Så ser det stora problemet ut för vår och våra barns framtid, naket och starkt förenklat. Om vi genom våra insatser i u-landsarbetet kan bidra till att lösa dessa problem, ökas därmed möjligheterna till fredlig avveckling av en rad interna och mellanfolkliga konflikter. Samtidigt minskar riskerna för att nya konflikter skall uppstå. Hur angeläget detta är framgår av att konflikterna runt omkring oss i världen. blir flera för varje år. Samtidigt tycks deras svårighetsgrad tilltaga. En anledning till detta är att klyftan mellan de rika. och de fattiga folken fortsätter att vidgas, trots allt u-landsbistånd. En rent förnuftsmässig bedömning av de utrikespolitiska möjligheterna ätt medverka till fred i världen anvisar alltså ett aktivt och effektivt u-landsbistånd som ett väsentligt medel. Men det finns naturligtvis också andra argument för vår u-landshjälp. De rent humanitära har stor styrka. Vi har inte heller anledning att glömma bort eller dölja att på lång sikt måste ett införande av u-ländernas befolkningsmassor i en någorlunda effektiv produktion verka som en väldig hävstång för att höja levnadsstandarden och välfärden för hela jordens befolkning. All erfarenhet säger oss i dag att hur gärna vi än vill att vårt biståndsarbete i u-länderna skall ge snabbt resultat, kommer det att dröja mycket länge innan i-ländernas försprång är inhämtat eller avsevärt förminskat.